Herr talman! Årets allmänpolitiska debatt här i kammaren dominerades under gårdagen som väntat av vårt ekonomiska läge — energipolitiken och sysselsättningsfrågorna. Ända sedan regimskiftet för snart ett och ett halvt år sedan har dessa ämnen debatterats med förkärlek. Sverige kom vid den tiden in i en svår lågkonjunktur, som blev mera utdragen än någon kunde ana vid detta tillfälle. Det har medfört stora påfrestningar på vårt ekonomiska läge och på sysselsättningen. För att undvika avskedanden och permitteringar vid framför allt de stora företagen har miljardbelopp satsats på lån, garantier och stöd till branscher och enskilda företag. Regeringen har också genom en rad stimulansåtgärder försökt stärka småföretagarnas ställning. Småföretagarna spelar en viktig roll i näringslivsutvecklingen. Därför måste deras utvecklingsmöjligheter underlättas om vi på sikt skall kunna stärka det svenska näringslivets konkurrensförmåga. I vårt land är det mer än en miljon människor som är direkt verksamma inom småföretagsverksamheten. Inom Kalmar län har småföretagen betytt och betyder alltjämt oerhört mycket. Landets utveckling i sin helhet är inte liktydig med de olika landsändarnas eller länens utveckling var för sig. Kalmar län är ett län som tyvärr inte utvecklats vare sig befolkningsmässigt eller industriellt i takt med landet i dess helhet. Detta är sagt många gånger tidigare och kommer med all sannolikhet att ånyo upprepas. Genom att länet domineras av jordbruk och småindustri har framför allt den snabba rationaliseringen inom jordbruket tidvis förorsakat rätt stora utflyttningar från länet. Den här utvecklingen har gjort att många yngre människor — inte minst på 1950 och 1960-talet — tvingats söka sin utkomst på annat håll i landet. Länets befolkningssammansättning har därmed påverkats, så att vi i dag ligger tvåa vad gäller antalet invånare över 70 år. Man brukar säga att det ena ger det andra, och i det här fallet kan man inte låta bli att ställa sig frågan om detta månne kan vara en bidragande orsak till att Kalmar län i år toppar landets landstingsskatteuttag med sina 14 kronor. Vissa kommuner i länet har drabbats hårt av utflyttningar, framför allt inlandskommunerna. Länsstyrelsen begärde förra våren att Högsby, Vimmerby och Hultsfreds kommuner skulle hänföras till den grå zonen. Regeringen meddelade i höstas att endast Högsby kommun hänförs till den grå zonen. Eftersom man tycks fästa stort avseende vid ett företags belägenhet inom grå zonen vid bedömning av lokaliseringslåneärende, är det av vital betydelse att även Vimmerby och Hultsfreds kommuner snarast hänförs till grå zonen. Av de lokaliseringslåneärenden som det senaste året aktualiserats har, vad jag kan minnas, endast Eds Bruk, Kalmar Kök och Gunnebo Bruk fått sina ansökningar tillstyrkta. Just inom Hultsfreds och Vimmerby kommuner har vi företag, som nu är helt beroende av utgången av dessa ärendens behandling. Under det senaste året har vi, såväl som landet i övrigt, fått vidkännas sysselsättningsproblem från norr till söder i vårt avlånga län. Under 1977 har de arbetssökandes antal ökat betydligt. Man skall därtill lägga det faktum att inte mindre än ca 10 96 av de ca 100 000 förvärvsarbetande i länet är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Länets arbetsförmedlingar har under hösten haft ca 6 000 personer per månad som sökt arbete. Under årets sista månad ökade detta antal med ytterligare ett tusental personer. Mest oroande är att kvinnornas och ungdomens antal är så stort bland dem som står utan jobb. Av den nyss nämnda siffran 6 000 arbetssökande var i november 1977 inte mindre än 3 350 kvinnor och 2 600 ungdomar under 25 år. En glädjande tendens är emellertid att såväl enskilda företag som kommuner och landsting i större utsträckning än tidigare intresserat sig för arbetsmarknadsorganens förslag till sysselsättningsskapande åtgärder. Trots en lång och svår lågkonjunktur verkar det som om näringslivets folk ånyo vågar satsa och se framåt med tillförsikt. Men vi har mycket att ta igen. Det vi har tappat i form av statlig verksamhet anser vi att vi måste få statens stöd för att få igen när tillfälle ges. Det är därför jag vill peka på möjligheten av lokalisering av statlig verksamhet i former som jag här vill utveckla något. Låt mig, herr talman, endast helt kort beröra ett par områden, där vi anser det möjligt för vårt län att ifrågakomma. Föratt arbetsmarknadsmässigt neutralisera verkningarna av F 12:s nedläggande fordras det ersättningsverksamhet i Kalmar. Under den allmänna motionstiden har jag i en motion aktualiserat dessa frågor. För snart tio år sedan tillsattes en havsresursutredning. Hösten 1975 tillsattes även organisationskommittén för havsresursfrågor. Kommittén överlämnade i juni förra året ett betänkande, Samordning av havsresursverksamheten. Jag anser det helt motiverat att frågan om en placering av ett havsforskningsinstitut i Kalmar prövas seriöst. Här är det inte fråga om att urlokalisera ett statligt verk eller en statlig verksamhet — här är det fråga om att lokalisera en statlig verksamhet. Samma sak gäller mikrofilmningen av den svenska dagspressen. Tidningsfilmningskommittén har avlämnat två rapporter under 1975 och 1976, där man anför att bästa produktionstekniska förutsättningarna för utförande av filmningen finns i Stockholm och Kalmar. Vi har noga granskat kommitténs analyser och inte funnit skäl för att man i det slutliga ställningstagandet skall gå förbi Kalmar. Det är en verksamhet som skulle passa bra i Kalmar, där man vid landstingets reproduktionsanstalt redan har lämpliga lokaler för verksamheten. Den här verksamheten skulle dessutom i viss utsträckning skapa meningsfull sysselsättning för ett antal handikappade personer. Men ett län står och faller med kommunikationerna. Våra vägar är i stort av hygglig klass, även om undantag finns — riks-15:s ombyggnad förbi Oskarshamn är ett arbete som vi länge väntat på. Däremot är vi oroliga för våra järnvägars framtida öde. Skall vi även i fortsättningen få behålla vår järnvägstrafik eller skall det naggas på turtätheten för varje år som går? De här problemen är väl kända, och jag skall inte trötta kammaren med att vidare utveckla dessa frågor. Vi hoppas att även i fortsättningen få ett något så när fungerande kommunikationssystem inom vårt län. Får vi det, och får vi litet mer förståelse från statsmakternas sida än vad vi tidigare kunnat röna, tror jag att även Kalmar län skall ha en framtid.

Herr talman! Debatten har nu pågått avsevärd tid. Mycket har sagts om landets problem. Om de speciella svårigheter vi upplever i Norrlands inland har dock knappast något blivit sagt. För övrigt noterar jag med förvåning att inte flera ledamöter på Norrlandsbänkarna deltar i den allmänpolitiska debatten. Mina borgerliga bänkkamrater var under tidigare mandatperioder rätt flitiga i talarstolen och utnyttjade dessa debatter till att ställa krav på den socialdemokratiska regeringen. Dessa kamrater har nu tystnat. De ställer inte längre krav vare sig i debatten eller i motioner. Förnöjsamhetens tystnad kännetecknar nu de borgerliga Norrlandskollegerna, trots att problemen nu är större än någonsin. Industriministern tröstar oss med talet om ”stabilisering i den regionala befolkningsoch sysselsättningsutvecklingen”. Men jag vill då för det första framhålla att det är en stabilisering på en otillfredsställande låg nivå. För det andra är utvecklingen inom Norrlandslänen mycket ojämn. I en motion konstaterar vi att folkmängden har minskat i praktiskt taget alla kommuner i Norrlands inland — även under de senaste åren. En negativ utveckling som pågått under många år fortsätter. Andelen åldringar växer, medan gruppen i åldern 20-40 år minskar kraftigt. Denna utveckling sker i ett område som redan tidigare är mycket glest befolkat och där avstånden mellan serviceorterna är stort. I många områden har utvecklingen nått den gräns som inte kan underskridas om rimliga krav på service, arbete och trivsel skall kunna upprätthållas. Problemen i riket är stora. Det gäller i fråga om sysselsättning, investeringar, strukturomvandling osv. Under tider av framgång och utveckling i vårt land fanns det möjlighet att väcka uppmärksamhet på problemen i stödområdet. Nu är det svårare — nästan omöjligt. Men det förhållandet att flera delar av vårt land har drabbats av utvecklingssvårigheter innebär inte att svårigheterna i det inre stödområdet minskat. Tvärtom: problem som redan tidigare var stora har där ytterligare förvärrats. Jag vill än en gång upprepa: Den negativa befolkningsutvecklingen har i många komuner nått den gräns som inte kan underskridas utan att allvarliga störningar uppkommer. Samtidigt som jag ger denna dystra bild av läget kan jag hävda att Norrlands inland är en rik del av landet. Jag vädjar därför till landets regering inte om allmosor. Jag vädjar om insatser för att rätt ta till vara naturrikedomarna i detta område. Det är vad som nu krävs av regionalpolitiken. Men tyvärr har den borgerliga regionalpolitiken mist sin udd. Den har tunnats ut. Några särskilda insatser i inre stödområdet görs inte. Den s.k. IKS verksamheten går tillbaka. Utlovade särskilda insatser i Vindelälvsområdet har strukits i budgeten. Servicen försämras. SJ:s planer på att dra in styckegodstrafiken blir, om de genomförs, ett hårt slag mot tidigare svaga orter. Bensinprishöjningen slår hårdast mot glesbygderna: Allt det här gör att löftet om den levande landsbygden nu måste betraktas som glömt. En offensiv politik måste ha som mål att rädda sysselsättning och boende också i Norrlands inland. Ett primärt syfte måste därvid vara att ta till vara Norrlands rika naturtillgångar. Det måste ske med beaktande av samhällsekonomiska aspekter. I den långsiktiga politiken kan inte kortsiktiga företagsekonomiska intressen få vara de avgörande. Malmtillgångarna i skogsoch fjällområdet har varit av oskattbart värde för vårt lands utveckling. De är inte uttömda på långt när. Ökade insatser för prospektering behövs nu för att kartlägga de stora dolda tillgångarna. Jag tänker nu främst på de urantillgångar som vi vet finns i betydande omfattning bl.a. i Arjeplog, Sorsele, Dorotea och Tåsjö. Jag anser att prospektering av dessa uranfyndigheter bör ske. De är beklagligt att regeringen när det gäller dessa åtgärder ”lagt locket på”. Befolkningen i området kan naturligtvis inte ha förståelse för en politik som går ut på att driva kärnkraftverk med importerat uran samtidigt som arbetslösa människor måste flytta från bygder där rika egna uranfyndigheter skulle kunna tas till vara. Från sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt är detta obegripligt, liksom det naturligtvis är oförsvarligt från nationalekonomisk synpunkt. I en socialdemokratisk partimotion krävs nu att prospekteringsarbetet får fortsätta. har lagt motioner med förslag i samma riktning. En av motionärerna, Rune Ångström, är ledamot i näringsutskottet. Det bör väl därför vara möjligt att snabbt få en behandling av frågan i utskottet och ett majoritetsförslag om uranprospektering, trots att det går mot centerpartiets intressen. Jag vill vädja om en snabb handläggning av denna fråga utan onödig förhalning. Vattenkraften är en annan värdefull naturtillgång. Opinionen för utbyggnad av vattenkraft växer. För den akuta sysselsättningsplaneringen för Vattenfalls byggnadsarbetare i mitt län är det nu ytterst angeläget att få besked om utbyggnad i Åseleälven. Som jag anförde i en motion för ett år sedan så borde man redan då fått klartecken. Nu brådskar det ännu mer. Friställningarna i Juktan måste följas av flera objekt — i första hand Åseleälven. Jag vill fråga energiministern om han i dag kan ge något besked om planeringsläget. Jag hoppas att Olof Johansson vill kommentera den här frågan, som jag under hand överlämnat till honom i går. Slutligen vill jag också säga några ord om utnyttjandet av skogsråvaran. En intensifierad skogsvård är nödvändig. Därtill behövs en ökad förädling av träråvaran. Inom träbearbetningen är utbildningen ett eftersatt område. För att i någon mån råda bot på detta pågår sedan en tid ett intensivt arbete för att bygga upp en högre träteknisk utbildning i Skellefteå. Det är en utbildning som skulle bli riksunik. Utbildningsministern lovade i fjol att denna utbildning skulle komma till stånd. Tyvärr har vi ännu inte fått de pengar som behövs för att kunna starta. Jag hoppas emellertid att löftet uppfylls senast i nästa budgetproposition, så att start kan ske hösten 1979. Detta är en viktig fråga för träbranschen och för skogslänen. Till utbildningen bör en forskningsresurs knytas. Jag hoppas att den frågan kan föras ett steg framåt i industriministerns kommande proposition om stöd till teknisk forskning och utveckling. I årets budgetproposition anvisas som nya medel 500 000 för att stimulera träforskningen. Medlen ställs till förfogande för Tekniska högskolan i Stockholm. Det är litet förvånande, tycker jag, att utbildningsministern inte i detta sammanhang kom att tänka på den utlovade verksamheten i Skellefteå. Jag hoppas att utbildningsutksottet tillmötesgår vårt motionskrav om att Luleå högskola, som skall vara huvudman för utbildningen i Skellefteå, får vara med vid fördelningen av dessa medel. Avslutningsvis vill jag än en gång betona att det behövs extra insatser för att klara utvecklingen i Norrlands inland. Det behöver inte ses som en uppoffring av nationen i övrigt. Det bör i stället ses som insatser för att i hela landets intresse ta till vara rika naturtillgångar. Där finns värden som kan tillföra landet stora exportinkomster och som kan bidra till landets försörjning av viktiga råvaror.

Herr talman! Som politiker måste man ha en vision av det samhälle man vill arbeta för att förverkliga.

Det samhället kan aldrig bli verklighet utan jämställdhet mellan kvinnor och män, och det ger också i sig förutsättningar för jämställdhet. Därför går arbetet för detta samhälle för mig parallellt med arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män. Begreppet jämställdhet har för mig också en djupare innebörd än millimeterrättvisa mellan könen. Den samhällsutveckling som vi haft de senaste decennierna har egentligen inneburit att förutsättningarna för jämställdheten har försämrats. Att den ändå trots detta har ökat starkt under denna tid beror på att allt fler kvinnor — och på sistone också män — har insett vidden av de orättvisor som framför allt kvinnorna har varit utsatta för i vårt samhälle. Men det beror också på att kvinnorna har accepterat jämställdheten på de villkor som gällt i det samhälle som i så hög grad styrts av kortsiktiga ekonomiska överväganden som vårt manssamhälle har gjort och gör. Och detta har inneburit en stark press på kvinnorna. Jag skall inte fördjupa mig i den saken nu. I stället skall jag gå in på en samhällssektor som skulle kunna fungera som en spjutspets i riktning mot det jämställda samhället men som i stället genom hela sin struktur faktiskt motverkar jämställdheten, nämligen skolan. Om vi skall uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män behövs det åtgärder på många plan, åtgärder för att undanröja hinder för kvinnornas förvärvsarbete och för att förändra arbetslivets villkor, åtgärder för att förändra arbetsfördelningen i hemmet och ge männen tillgång till sina barn, åtgärder för att ge kvinnor ökat inflytande i samhället etc. Vi har ofta talat om detta här i riksdagen. Men det behövs också — och kanske framför allt —att vi kommer fram till en situation där kvinnor och män utan att hindras av gamla fördomar som hänger med generation efter generation kan utveckla alla sidor av sin personlighet. Och i det arbetet har skolan en nyckelroll — eller borde ha det. Under minst nio år, för flertalet tolv år eller mer, har skolan en stor del av ansvaret för barn och ungdom, och det är i den åldern de är mest mottagliga för intryck och påverkan. Skolan skall ge kunskapsunderlag för elevernas självständiga ställningstaganden. Men i tre avseenden har skolan enligt läroplanen till uppgift att påverka eleverna i viss riktning. Skolan skall främja en demokratisk hållning, verka för internationell förståelse och verka för att jämställdhet skapas mellan kvinnor och män. På det sista området har det inte hänt så mycket trots att intentionerna i och för sig varit goda. Skolöverstyrelsen startade projektet ”Könsroller i skola och undervisning” redan 1970. Och man har med rapporten ”Ett friare val”, som varit ute på bred remiss, initierat en debatt om skolans roll i jämställdhetsarbetet. Skolöverstyrelsen har nu på basis av detta arbete formulerat och antagit ett handlingsprogram. Det är ett program med många friska grepp som skulle kunna ge resultat — om det fick slå igenom ute i skolorna. Skolöverstyrelsen har också slutfört den läroplansöversyn för grundskolan som riksdagen beställt, och i detta har hänsyn tagits till samhällets alltmer uttalade uppslutning kring jämställdhetstanken.

Allt detta är bra. Ett sammanhållet högstadium kommer att bidra till att ge flickor och pojkar en gemensam referensram samtidigt som det motverkar en alltför tidig studiedifferentiering, vilket från jämställdhetssynpunkt är viktigt. Ungdomarna är osäkra med sin könsroll, och om de tvingas välja framtidsväg för tidigt faller de lätt in i traditionella roller och yrkesval. Det är bra att teknik blir ett självständigt ämne. Flickor som trotsat trycket och valt otraditionellt kan berätta att det inneburit ett starkt handikapp att inte ha de tekniska vardagskunskaper som pojkar i hemmet automatiskt lärs in i. Det är också bra att alla får lära sig maskinskrivning. Förslaget om en styrd pryoverksamhet är viktigt. Men då är det också viktigt att handledare av pryoelever ges särskild utbildning i könsrollsfrågor och ges extra tid för att få ägna sig åt dem som väljer otraditionellt och som kan ha speciella svårigheter. Följer man inte upp den styrda pryon med handledarutbildning kommer den inte att få avsedd effekt. På några punkter har dock jämställdhetskommittén ansett det motiverat att föreslå ytterligare förändringar och har därför i en skrivelse till skolöverstyrelsen framfört några förslag. Det viktigaste förslaget gäller hemkunskapen. Det är nödvändigt, har vi ansett i kommittén, att hemkunskap blir ett ämne hela skolan igenom med början i lågstadiet. Trots att skolöverstyrelsen flera gånger understryker att jämställdhet innebär nya roller också för män har man inte låtit den synen prägla läroplanen. En tidig och konsekvent inlärning för både pojkar och flickor för att klara hemmets sysslor och den egna personliga servicen skulle säkerligen stimulera en sådan rollförändring. Det är i de yngsta åldrarna som barnen tycker det är roligt att jobba praktiskt. Hemkunskap på lågstadiet upplevs mycket positivt av både lärare, elever och föräldrar — det visar den försöksverksamhet som bedrivits i Växjö och Malmö. Själva ämnet är sådant att det tränar barnen till jämställdhet genom sina mål, sitt arbetssätt och sitt innehåll. Men det räcker inte med att bara ha ett handlingsprogram och att ha jämställdheten i åtanke i läroplanen. Risken är att skolan genom hela sin struktur motverkar de syften den säger sig vilja främja. Skolan speglar fortfarande det hierarkiska och patriarkaliska samhälle som vi har lämnat eller är på väg bort från på alla andra samhällsområden. Attityder och fördomar påverkar man inte genom att säga utan genom att göra, genom att ge exempel. Men hurdan är den värld som barnen vistas i under tolv år av sitt liv? Alla lågstadielärare — eller för att vara exakt 99,7 96 — är kvinnor. På mellanstadiet är majoriteten — eller 61 96 — kvinnor. På högstadiet, som har högre status och likaså högre löner, är flertalet lärare manliga — de utgör 53 96. I skolledarbefattningarna är männen i överväldigande majoritet — av studierektorerna är 85 96 män och av rektorerna 93 96. Jag har inga exakta siffror för skolmåltidspersonal, men jag tror inte att jag gissar så fel om jag säger att den till 100 96 utgörs av kvinnor. Samma sak gäller andra vårdande yrken och serviceyrken inom skolan. Vi möter samma bild i samhället i övrigt — det är riktigt — men det är så mycket allvarligare i skolan genom att skolan har så stor påverkan. Det är kanske inte så underligt att elevernas utbildningsval är så könsbundet. Bland de elever som höstterminen 1976 togs in på gymnasieskolans fyraåriga tekniska linje var 90 96 pojkar, och på vårdlinjen var 97,5 96 flickor. Genom ett sådant val förlorar samhället begåvningsresurser på ömse sidor. Vi förfasar oss ofta över detta. Men vi borde i stället på allvar försöka göra något åt själva skolan. Risken är att allt det fina i skolöverstyrelsens könsrollsprogram stannar där det är — på papperet — om ingenting sker med skolans personalstruktur och med lärarnas grundutbildning och fortbildning. Jag vill påstå att det finns ett kompakt ointresse ute på fältet inom skolan för jämställdhetsfrågorna. Och det är nödvändigt att satsa ordentligt på att göra lärarna medvetna i frågan. Jämställdhetskommittén har i sin skrivelse till skolöverstyrelsen starkt understrukit detta. Det finns ett fortbildningsprogram i jämställdhetsfrågor för skolpersonal som startade sommaren 1976. En sammankoppling har här skett mellan två av de ämnen som skolan enligt läroplanen skall verka för, nämligen jämställdhet och internationell förståelse, och därav kallas kurserna Jifkurser. Deltagandet i dessa fortbildningskurser, som är på fem dagar, är helt frivilligt. Under 1976 deltog sammanlagt 300 personer från skolans alla personalkategorier. Det kommer att ta tid innan varje skola i vårt land har någon som fått del av denna korta utbildning i ett ämne som skolan speciellt skall främja. Men vi har ännu inte infört könsrollskunskap som ett ämne i lärarutbildningen för de lärare som nu får sin grundutbildning. Det innebär t.ex. att lärare som kommer att vara verksamma i skolan fram till år 2020 inte fått grundläggande kunskaper och insikter i könsrollsfrågan. Och det är ju inte så lätt att känna för något som man inte vet något om. Det finns mycket mer att säga om skolan och jämställdheten, om behovet av forskning, om betygssystemet och läromedlen och om yrkesvägledningen. Men tiden medger det tyvärr inte nu. Herr talman! Tolv år i en människas liv är en ganska lång tid. Skolan har under dessa år tillsammans med föräldrarna stora möjligheter att väcka till insikt och att påverka i riktning mot en utveckling som leder till ett jämställt samhälle. Det är ett ansvar för skolan — och en utmaning. Det är på tiden att skolan verkligen antar den utmaningen. Och med skolan menar jag politiska beslutsfattare på olika plan, administratörer, lärare och annan skolpersonal.

Herr talman! Socialutskottet har f. n. under behandling ett antal motioner i den fråga som Anita Gradin här tar upp. Frågan har skjutits upp från föregående riksmöte. För ett par veckor sedan hade utskottet ingående hearings i ärendet. Till dessa hade utskottet bjudit in all tänkbar expertis från ekonomiskt, demografiskt, statistiskt och sociologiskt håll. Också socialvården var representerad. Dessa hearings gav oss många informationer. Då vi så småningom kommer att slutbehandla motionerna, förutsätter jag att vi även får in den nya motion som väckts. Jag skall gärna erkänna att jag själv inte tagit de nedåtgående födelsetalen så allvarligt att jag betraktar dem som ett befolkningsproblem. Däremot är det allvarligt så till vida att de speglar att samhället inte fungerar för barnfamiljerna. Jag håller helt med Anita Gradin om att det är detta som är det viktigaste. Sedan ansåg Anita Gradin att den politik som regeringen har fört ytterligare försvårar för barnfamiljerna, som har det kärvt ändå. Hon anförde bl.a. den lagliga rätten till förkortad arbetstid, om vilken en proposition aviserats. Jag har mycket svårt att förstå detta. Jag upplever själv denna sak som en av de viktigaste för barnfamijerna. Det är de långa arbetstiderna och de långa resorna, vilka blivit en följd av det felplanerade samhället, som gör att barnfamiljerna har det svårt med att kunna förena arbetsliv och barn. Detta är en rättighet som alla, vilka arbetar i statlig tjänst, tidigare har haft, men då hörde jag aldrig några klagomål från socialdemokraterna. Beträffande kvoteringen av föräldraledigheten kan man ha delade meningar, men kanske det ändå finns anledning att ge någon valfrihet åt föräldrarna att själva lösa detta problem. Jag delar dock helt den uppfattningen, att det är angeläget att även papporna tar denna ledighet. F. n. pågår också en rätt massiv informationsinsats för detta.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

Detta förhållande skulle ju i och för sig påverkas om en kvotering kom till stånd, men jag tror ändå att det är informationen som är viktigast. Att genom kvotering bestämma över människor om de inte själva är med på noterna tror jag skulle få negativa effekter på sikt. Men jag håller helt med om att det är viktigt att vi kommer dithän att föräldrarna delar på föräldraledighetea.

Herr talman! Den energipolitiska debatten är fylld av motsättningar. Så är det i massmedia, och så har det varit här i kammaren. Tydligast är motsättningarna på kärnkraftens område. Att i det larmet klara ut fakta i den förda energipolitiken kanske inte tjänar så mycket till, men låt mig ändå göra ett försök. Till dessa fakta hör att regeringen steg för steg lägger om kursen till en ny energipolitik. Under våren 1978 kommer samtliga krav som restes i regeringsförklaringen den 8 oktober 1976 att ha förelagts riskdagen med undantag för det sammanfattande energipolitiska beslutet. Regeringen har presenterat en sparplan för energihushållning i befintlig bebyggelse för den närmaste tioårsperioden. Planens genomförande kräver investeringar på 30 å 50 miljarder kronor och ger ungefär motsvarande besparing i miljarder kilowattimmar räknat. Ett förverkligande av planen ger flera tiotusen nya arbetstillfällen i lönsamma investeringar i Sverige, varvid den samhällsekonomiska vinsten också är uppenbar. Behovet av importbränslen minskas. Behovet av anläggningar för energiproduktion i Sverige minskar också. Sparplanen som riksdagen kommer att behandla under våren styr knappa kapitalresurser till ett angeläget område. Samtidigt beskär energihushållningen resurser som kan avsättas för nya produktionsanläggningar, ofta med betydande importinnehåll. Energihushållningen inom näringslivet har successivt förstärkts. Samtidigt har intresset för energibesparingar ökat. Under budgetåret 1976/77 tredubblades de beviljade bidragen jämfört med budgetåret dessförinnan. Trots det kärva budgetläget har regeringen föreslagit en nästan 75-procentig ökning av anslaget inför budgetåret 1978/79. Dessa insatser i näringslivet innebär besparingar på flera hundratusen ton olja årligen. Installationerna av mottrycksturbiner i industrin har bara sedan oktober 1976 givit energitillskott motsvarande en utbyggnad av nästan hela Mellanljusnan. Hela nio olika installationer har kommit i gång sedan hösten 1976 jämfört med en installation desförinnan. Dessutom har en rad prövningar angående energivillkor gjorts för olika företag enligt 136 a § byggnadslagen. En utbyggnad av kraftvärmen planeras. Om pågående diskussioner går i lås bör förslag angående åtgärder för att främja kraftvärmeutbyggnad och användning kunna föreläggas riksdagen ganska snart. Redan förra året tillskapades nya lånemöjligheter för utbyggnad av fjärrvärme, vilket är en förutsättning för kraftvärmeutbygnaden. Redan i förra budgeten markerade regeringen en ändrad inriktning för energiforskningen. Resurser överfördes från forskning om briderteknologi, nya reaktorsystem och värmereaktorer till de förnyelsebara energikällorna. Experimentbyggandet och vindkraften har fått avsevärt ökade resurser utanför den treårsram på 366 milj.kr. som gäller fram till halvårsskiftet 1978. Regeringen lägger inom kort fram förslag om utökat statligt stöd till forskning och utveckling m.m. inom energiområdet för nästa treårsperiod. De största insatserna föreslås i fråga om förnyelsebara energikällor, särskilt vindenergi och energi ur biomassa, samt för energianvändning inom bebyggelse och i industriella processer. Huvuddelen av insatserna föreslås ske inom ett nytt sammanhållet Huvudprogram Energiforskning. I samma proposition läggs fram förslag om riktlinjer och anslag för verksamheten vid AB Atomenergi. Bolaget föreslås få ökade uppgifter vad gäller utvecklingen av främst inhemska bränslen. För treårsperioden 1978 81 beräknar regeringen i det sammanhanget statliga insatser om sammanlagt något mer än 1 000 milj.kr. eller 1 miljard. Härav utgör ca 850 milj.kr. en treårig ram för Huvudprogram Energiforskning och vissa därmed sammanhängande insatser. Omedelbart före jul beslutade riksdagen om riktlinjerna för den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften. De fyra stora outbyggda Norrlandsälvarna undantogs från utbyggnad liksom andra värdefulla älvsträckor, helt enligt regeringsförklaringen. Inom kort kommer ett antal objekt inom ramen för riksdagens beslut att frisläppas för utbyggnad. Bland de objekt som det är angeläget att snabbt ta fram finns exempelvis Övre Åseleälven. Av en fråga som ställts här tidigare av Georg Andersson har jag förstått att han vill ha ett mera konkret besked om när ett beslut kan fattas när det gäller Övre Åseleälven. Jag har talat med jordbruksministern om detta. Han räknar med att omedelbart efter vissa uppvaktningar från kommunerna i det berörda området kunna ta ett beslut, och detta bör kunna ske inom den närmaste månaden. Jag vill i sammanhanget betona att det är mycket angeläget att dessa frågor kommer i gång så att man kan påbörja byggnationen och därmed ta över arbetskraft från de pågående arbetena i Juktan. Som tidigare anmälts till riksdagen kommer olika överledningsmöjligheter från huvudälvarna att utredas. Till vårriksdagen kommer också förslag till stödåtgärder för att även framöver utnyttja vattenkraften i småfall som annars riskerar att tas ur drift eller som behöver rustas upp. Genom tillkomsten av villkorslagen har Sverige ställt krav på en helt säker slutlig förvaring av kärnkraftens avfall. Vi har i lag gjort avfallskravet till en förutsättning för att få ta nya reaktorer i drift. Vi är inte ensamma om att ställa detta krav. I exempelvis Californien, USA, finns en motsvarande lagstiftning sedan våren 1976. Som statsministern nämnde i gårdagens debatt är dess tillämpning högaktuell f.n. Californiens energikommission har för några dagar sedan med röstsiffrorna 4 mot 1 konstaterat att den demonstrerade och godkända teknologi för permanent och slutlig förvaring av kärnkraftsavfallet som lagen kräver inte har visats och att det t.o.m. är tveksamt om man kan anta att den kommer att visas före mitten på 1980-talet. Kommissionens formella rapport och rekommendation går nu vidare till Californiens lagstiftande församling om ungefär ett par veckor. I och med att de nya säkerhetskraven ställs som villkor för idrifttagning finns naturligtvis risker för förluster av nedlagda kostnader som inte kan utnyttjas. Om nedlagda resurser ej kan användas för sitt ursprungliga ändamål, måste en omställning självfallet prövas. De mer eller mindre fantasifulla beräkningar som görs av oppositionen är därför meningslösa. Jag harf. ö. tidigare diskuterat saken med Ingvar Carlsson vid en frågestund här i riksdagen. Möjligen återspeglar de fantasifulla beräkningarna den ekonomiska skuldbörda som blivit en följd av den socialdemokratiska regeringens hasardspel med kärnkraftsavfall. En förutsättning är också att den gamla energipolitikens förutsättningar gäller framöver, men det gör de inte. Jag tror inte att den eviga otryggheten i socialdemokratins drömsamhälle — för att travestera Olof Palme — låter sig taxeras i kronor. En del vet vi vid det här laget. Socialdemokraterna tänker avskaffa villkorslagen, om de kommer i regeringsställning. Atomenergilagen har man tidigare inte tillämpat för att sätta säkerheten främst när det gäller kärnkraftsavfallet. Regeringens principiella inställning beträffande säkerhetsfrågorna och kärnkraften påverkas naturligtvis inte av konjunkturer eller ekonomisk utveckling. Eftersom frågan besvarats av regeringen, borde också oppositionen lämna ett besked. Gör ni kanske också skillnad på kärnkraftsavfall och giftigt avfall i övrigt, så att er slutsats blir beroende av konjunkturen? Då det gäller kärnkraftsprogrammet står vi nu inför en viktig resultattröskel. Diskussionerna om Forsmark 3 gäller naturligtvis egentligen inte en enskild reaktor. I stället rör det sig om användningen av knappa och hittills obundna resurser. Situationen kan kanske bäst åskådliggöras med ett par bilder, som jag visar på TV-skärmen. Det syns kanske inte så bra, men om vi ser på det vänstra fältet på bild 1, ser vi de stora delar av reaktorerna 7-13, där det fortfarande finns icke bundna insatser. De vita fälten anger helt nedlagda kostnader. Vi lät redovisa de per den 1 januari 1978 återstående kostnaderna för utbyggnaden av kärnkraftsaggregaten 7-13. Det trettonde aggregatet har antagits vara ett tredje kraftvärmeverk i Barsebäck. På bild 2 redovisas samma sak i ackumulerade summor. Bilderna är, såvitt avser aggregaten 7-12, baserade på beräkningar som redovisats av arbetsgruppen för elproduktion och lokaluppvärmning inom energikommissionens tillförselgrupp. En reservation för marginella förändringar bör här göras. Arbetsgruppens kostnadskalkyler är baserade på antagandet att den reala kostnadsökningen blir 1 96 per år under den aktuella utbyggnadsperioden. Kalkylräntan har satts till 4 96, och de av gruppen beräknade kostnaderna är här uttryckta i det penningvärde som rådde i december 1976, men de redovisade värdena har räknats upp med 10 96 och kan därmed sägas ange kostnaderna i de priser som gällde i slutet av 1977. Kostnaderna för ett trettonde aggregat har uppskattats motsvara kostnaderna för O 3, men med hänsyn tagen till att en utbyggnad skulle förläggas ca S år senare och att den reala byggkostnaden kan antas öka med 196 per år. Det bör observeras att återstående kostnader kan tolkas som möjliga att spara om utbyggnaden avbryts — endast efter avdrag av vissa avvecklingskostnader, inkl. eventuella skadestånd. Beträffande den bild som nu visas är det bara att konstatera att det går en mycket viktig resurströskel mellan de tre sista staplarna som anger ackumulerade värden och de som ligger ovanför den streckade linjen. Ovanför den streckade linjen har vi alltså ännu ej nedlagda kostnader, och det första stora tröskelsteget gäller alltså F 3 och därefter O 3 och B 3. Här anges således på ett utmärkt sätt vad det är fråga om, om vi vill binda ytterligare stora resurser — som är betydligt större än de redan nedlagda — i slutändan på det av 1975 års riksdag beslutade kärnkraftsprogrammet. Kärnkraften och låsningen till denna är fortfarande ett hanterligt problem ur kvantitetssynpunkt. Det är ju bara fråga om 3 å 4 96 av den totala energibalansen. Det avgörande är de ”eviga” avfallsproblemen, sambandet kärnkraft-kärnvapen och kärnkraftens konsekvenser och inverkan på ett demokratiskt samhälle som vårt. Låt mig nu säga något om bränslepolitiken, som rymmer svåra beroenden och just kvantitetsproblem. Beroendet av importerad olja är ett stort problem för svensk energiförsörjning. Detta gäller kanske i synnerhet på medellång sikt, dvs. från början av 1980-talet och ett tiotal år framåt. Under denna period kommer enligt vissa bedömare en markant omsvängning på oljemarknaden att ske. Oljereservernas ökning väntas inte längre kunna hålla jämna steg med förbrukningsökningen, och detta leder i sin tur till prishöjningar och kanske också försämrad tillgänglighet. Det är kanske missvisande att tala om en kommande oljekris. Man bör snarare betrakta det som inledningen till en omställningsperiod, som innebär att oljan successivt förlorar sin dominerande roll som energibärare. För Sveriges del är läget naturligtvis bekymmersamt. Det expertmaterial som nu föreligger pekar på att vårt oljebehov år 1990 fortfarande kommer att vara mycket stort. Först vid år 2000 räknar man med en mer betydande minskning av behovet. Detta förutsätter att insatserna på såväl energihushållning som utveckling av inhemska energislag blir framgångsrika. Jag tycker nog, utan att göra någon mera detaljerad bedömning av dessa saker, att experterna i detta fall är något pessimistiska. Men det lägger naturligtvis ett mycket stort ansvar på oss att satsa hårt och snabbt på hushållsåtgärder. Vi måste i det medelfristiga perspektivet räkna med ett betydande oljeberoende, samtidigt som det råder stor ovisshet om våra möjligheter att liksom hittills tillgodose oljebehoven genom en väl fungerande internationell marknad. Det finns inga enkla lösningar på problemet. Det bör dock finnas möjligheter att till rimliga uppoffringar nå väsentliga förbättringar av vårt försörjningsläge. Åtgärderna på hushållningssidan är givetvis av grundläggande betydelse, eftersom de inriktas primärt på att minska just oljeförbrukningen. Jag hänvisar återigen till energisparplanen för befintlig bebyggelse, som jag nämnde inledningsvis, liksom till förslagen i budgetpropositionen om energibesparande åtgärder inom näringslivet. Jag skall emellertid här gå in främst på frågan om möjliga åtgärder på tillförselsidan. Här har vi främst två huvudlinjer att följa. Den första är att möjligheterna till ökad användning av alternativa bränslen bör undersökas. Det gäller här i första hand sådana bränslen som redan på ganska kort sikt kan ge bidrag till vår försörjning, främst naturgas men också kol. Båda dessa bränslen måste importeras. Kolet är dock globalt sett väsentligt uthålligare än oljan. För naturgas är uthålligheten av samma storleksordning som för oljan, men gastekniken kan sannolikt i en framtid utnyttjas även vid exploatering av inhemska energiråvaror. För naturgas och kol gäller att tillgångarna är mera spridda än oljetillgångarna och att en import skulle kunna innebära en önskvärd spridning av bränsleimporten. Svårigheten med ökad kolanvändning i Sverige ligger främst i att det finns endast ett fåtal stora anläggningar för koldrift och att hamnar, lager osv. måste byggas ut. Därtill kommer givetvis — och det är det övergripande och till sist avgörande — det betydande miljöproblem som kolanvändning medför. En övergång till kol baserad på nuvarande teknik är varken möjlig eller önskvärd. Däremot bör vi skapa förutsättningar för ökad användning av fasta bränslen, t.ex. genom att nya kraftoch värmeproducerande anläggningar utrustas även för drift med kol eller inhemska fasta bränslen, exempelvis torv och biomassa. En särskild utredning om denna fråga kommer inom den närmaste tiden att tillsättas. För naturgasen är problemen delvis av annan art. Miljöeffekterna av övergång från olja till gas skulle vara enbart positiva. Emellertid är det ovisst om vi kan få tillgång till gas i sådana mängder och på sådana ekonomiska villkor att det framstår som motiverat att göra stora investeringar i tillförselsystem och ledningsnät. Det är också ett krav att försörjningstryggheten skall vara minst lika god som för den oljeimport som gasen ersätter. Enligt min uppfattning bör en eventuell svensk naturgasförsörjning baseras på import i första hand från relativt närbelägna områden. Det halvstatliga bolaget Swedegas bearbetar f. n. ett projekt som gäller köp av en begränsad kvantitet gas från Västtyskland, som skulle levereras till Sverige genom en rörledning via Danmark. Samarbetet angående förprojektering av rörgasnät genom Danmark har inletts och avses fortsätta. Möjligheterna att realisera dessa projekt är beroende bl.a. av de danska planerna på en naturgasintroduktion baserad på de egna fyndigheterna i Nordsjön. Även andra möjligheter till naturgasimport bearbetas. Rörbunden gas kan kompletteras med import med fartyg av kondenserad gas, s.k. LNG. Jag har vid besök förra året i Algeriet och Nigeria diskuterat möjligheterna till sådana leveranser med början under första hälften av 1980-talet. Det är min förhoppning att ett tillräckligt underlag för beslut i naturgasfrågan kommer att föreligga under 1978. Det bör dock betonas att frågan till stor del är beroende av förhandlingar, som kan dra ut på tiden, och av andra staters dispositioner. Även andra aspekter på en svensk naturgasintroduktion måste beaktas och är under utredning, bl.a. de industripolitiska verkningarna. Den andra huvuduppgiften i bränslepolitiken är att söka stärka den svenska oljeförsörjningen. Denna uppgift är sannolikt också den viktigaste på medellång sikt, eftersom bidragen från andra bränslen måste betraktas som ganska ovissa i detta tidsperspektiv. Jag skall inte gå in på beredskapslagringen av olja, som tar sikte på utpräglade krissituationer med direkta störningar i oljetillförseln, men där har ju beslut nyligen fattats om dels lagringsprogram, dels stora inköp till detta. Vad som krävs av en svensk oljepolitik är en aktiv och förutseende anpassning till de förhållanden som kan komma att råda på morgondagens internationella marknad. Jag är inte beredd att i dag redovisa något fullständigt oljepolitiskt handlingsprogram. Jag vill dock kort beröra tre element som bör ingå i ett sådant program. Det första är att upprätta direkta förbindelser med oljeproducerande länder. Jag är medveten om att de försök som hittills har gjorts att få till stånd bilaterala avtal mellan konsumentoch producentländer har haft föga framgång. Det hittillsvarande, smidigt arbetande internationella marknadssystemet har haft stora kommersiella fördelar. Trots detta är jag övertygad om att ett starkt ökat direkt engagemang av producentländerna i oljehandeln är ofrånkomligt. Jag syftar då inte bara på OPEC-länderna utan även på länder som Norge och Storbritannien. Vi bör inte ställa oss avvisande till denna utveckling. Tvärtom bör vi allvarligt pröva möjligheterna till ett konkret samarbete med oljeproducerande länder, även när kortsiktiga marknadsfaktorer gör detta svårt. För svensk del är givetvis ett samarbete med Norge av allra största intresse. En grund har lagts genom överenskommelsen mellan resp. länders industrioch energiministrar i mars 1977 om förhandlingar rörande en rad frågor på både energioch industriområdet, bl.a. norska leveranser av råolja och raffinerade produkter till Sverige från början av 1980-talet. Sådana avtal erbjuder vissa problem, och de kan sannolikt inte komma till stånd i dag på rent kommersiella grunder. Frågan får emellertid ses i ett vidare perspektiv. I slutet av denna månad kommer jag att ha en överläggning med den norske energiministern om hur arbetet skall föras vidare med sikte på att nå konkreta resultat. Ett andra element i oljepolitiken är åtgärder för att ge svenska företag viss direkt tillgång på råolja. En stor svaghet i den svenska oljeförsörjningen är att de svenskägda företagen saknar egen råvarubas. Detta innebär svårigheter för företagen att upprätthålla lönsamheten, och det innebär också mindre säker försörjning. Möjligheterna till större oljefynd på svenskt område måste bedömas som små. Sedan år 1973 bedriver statliga och enskilda intressenter i samarbete prospektering utomlands inom ramen för Petroswede AB. Erfarenheterna hittills har visat att svenska företag har goda möjligheter att arbeta med internationell oljeletning. Om det skall finnas rimlig sannolikhet för positiva resultat måste dock väsentligt större resurser än hittills satsas. Detta förutsätter i sin tur ett statligt stöd. Regeringen avser att inom kort lägga fram förslag till riksdagen i frågan. Ett tredje element i oljepolitiken är att söka förebygga att de nuvarande krissymptomen inom oljebranschen får negativa konsekvenser för vår försörjningstrygghet. Bakgrunden till krisen är den överkapacitet i Västeuropa, främst inom raffineringsledet, som har uppkommit till följd av de senaste årens svaga efterfrågan. Priserna på den europeiska korttidsmarknaden för raffinerade produkter är nu mycket låga, så låga att de inte ger täckning för raffineringskostnaderna. Dessa priser är bestämmande för prisnivån även i Sverige. Som en följd härav har importen av färdiga produkter från Västeuropa ökat, medan de svenska raffinaderiernas kapacitet utnyttjas allt sämre. Denna utveckling har påverkat marknadsstrukturen i Sverige. De företag som baserar sin försäljning på import av färdiga produkter ökar sina marknadsandelar på bekostnad av de företag som importerar råolja och raffinerar den i Sverige. Detta innebär att förhållandevis stabila råoljeströmmar ersätts med produktimport från en utpräglad korttidsmarknad. Detta är en negativ utveckling från försörjningstrygghetens synpunkt. Överläggningar i frågan har ägt rum med raffinaderiföretagen. Inom regeringskansliet kommer nu läget att analyseras. Det gäller här att göra en avvägning mellan vitala försörjningsintressen och våra handelspolitiska åtaganden. Den redogörelse för aktuella uppgifter på bränslepolitikens område som jag nu har gett kan tyckas motsägelsefull. Å ena sidan har jag pekat på de akuta problemen inom oljebranschen till följd av överkapacitet och låga priser. Å andra sidan har jag varnat för oljebrist och drastiska prishöjningar inom något årtionde. I själva verket finns det ett klart samband mellan dessa båda företeelser. Dagens överskottsläge och dåliga lönsamhet minskar företagens möjligheter att genomföra de investeringar som krävs för att säkra bränsletillförseln på 1980 och 1990-talen. Detta gäller i all synnerhet som det är fråga om investeringar i oprövad teknik eller med hög kommersiell risk. Gemensamt för de olika åtgärder på bränsleområdet som jag har berört är att de inte kan komma till stånd på kommersiella villkor utan förutsätter ett mer eller mindre omfattande stöd från det allmänna. I princip får alla dessa åtgärder ses som kostnader för vårt höga oljeberoende. Detta är också det sätt på vilket beredskapslagringen av olja har betraktats. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga något om energikommissionens viktiga arbete. Det arbetet har fått utföras under tidsmässigt pressade förhållanden, en sak som den här regeringen inte kunnat råda över. Trots den korta tiden har energikommissionen presterat en mängd intressant material av god kvalitet. Det är min förhoppning att energikommissionen kommer att kunna göra ett välgrundat urval och den noggranna utvärdering som krävs. Det är naturligtvis en styrka om politisk enighet kan uppnås i de långsiktiga frågorna. Det gäller en acceptabel förbrukningsnivå, avvägningen mellan hushållningsinsatser och nyproduktion, forskningsoch utvecklingsinsatser samt inte minst den nödvändiga minskningen av vårt nuvarande importoch utlandsberoende på energiförsörjningens område. Mot denna bakgrund avstår jag för tillfället från att kommentera den socialdemokratiska partiledningens låsning vid 1975 års energipolitiska beslut. Förhoppningsvis ser remissopinionen verkligheten klarare och är mer obunden av tidigare beslut.

Herr talman! I Gimo bruk i norra Uppland hålls varje år en Knutmässokarneval av rent sydländska dimensioner. Det är en mer än 300-årig tradition av vallonskt ursprung. Hundratals personer klär då ut sig i hemgjorda masker och dräkter. Varje år illustreras på detta sätt bl.a. aktuella personer, t.ex. politiker här hemma och utomlands, och även händelser av olika slag. I år var det regeringstrojkan Fälldin, Bohman och Ahlmark som allmänt ansågs vara det mest lyckade inslaget. Man fick se stjärngossen Per som med en blåsbälg drev propellern på det kraftverk som Gösta bar på ryggen och därmed gav ström till lucian Thorbjörns ljuskrona. — Olof Johansson kom däremot inte med i den gruppen - man ansåg tydligen på goda grunder att landets energiminister inte kunde ge något bidrag till ljusspridningen och energiförsörjningen! Folk hade i alla fall väldigt roligt åt dessa lustiga Knutgubbar när de drog fram på bruksgatan i Gimo denna mörka januarikväll. Ja, det är nog tyvärr så, att regeringens energipolitik ger anledning till många leenden mitt i all bedrövelsen. Man har frågat sig hur länge detta skådespel skall pågå; det kostar pengar alldeles i onödan, som vi alla får vara med om att betala. Nu verkar det som om centern i första hand försöker ena de egna leden i kärnkraftsfrågan. Energikommissionens arbete gav anledning misstänka olika uppfattningar bland centerns företrädare i dess ödesfråga, även inom regeringen. På annat sätt kan man inte uppfatta jordbruksministerns inklampande på scenen. Enligt hans mening behövs inte längre det tekniska kunnande som finns hos Asea-Atom. Med samma krav på realism skulle man kunna säga att lantbruksuniversitetet i Uppsala kunde skrotas ner. Det är ju bara några få procent av svenska folket som är sysselsatta inom jordbruket. Det kunnande som behövs kan man få utomlands. Förresten finns det större förutsättningar till goda skördar i andra länder. Det är ganska sensationellt att inte regeringen i budgetpropositionen tog upp anslagen till Vattenfall och Forsmark 3. Alla vet förstås att regeringen ännu inte lyckats ena sig, eller har man det kanske? Man har ju från regeringens ledamöters sida så många gånger lovat besked att många ändå trott att det skulle komma med i budgeten. Statsministern sade vid en presskonferens så sent som den 12 december att frågan om medel till Forsmark 3 skulle tas upp i budgetpropositionen som lämnas i januari. Det kommer i februari, lovade mig energiministern i en frågedebatt för ett par veckor sedan. Vi får väl se, tänkte jag då. Nu har jag noga lyssnat på energiministern. Hans anmälda långa talartid och gårdagens påannonsering om hans framträdande i dag gav anledning förmoda att nu äntligen skulle det ges ordentliga besked. Vi fick för all del en lång redovisning över hur läget är när det gäller oljeförbrukningen, olika energikällor, forskning och utveckling osv. Men det kom inget besked om att Forsmark 3 får byggas färdigt, och det var det vi hade väntat oss. Jag kunde inte uppfatta att han sade något om det som Dagens Nyheter skrev i dag, att Vattenfall skulle få använda sig av de medel riksdagen beslutat om och fortsätta byggandet ett tag till. Det verkar som man skulle skjuta på problemen fortfarande, och den ovisshet och osäkerhet som har rått kvarstår. Det vore mycket bra om energiministern i dag skulle kunna tala om för mig och kammaren om det kommer nya pengar i den proposition som aviserats under den här månaden för nästa budgetår när det gäller kärnkraftsutbyggnaden i Forsmark. Det skulle också vara intressant att veta om även Vattenfall kan anses myndigt och få disponera de medel som eventuellt kommer Vattenfall till del. Energikommissionens slutsats, bakom vilken står en övertygande majoritet, är att det hittills inte framkommit sådana nya omständigheter att den av riksdagen fastlagda inriktningen av energipolitiken nu radikalt bör omprövas. Det uttalandet borde ge folkpartiet och moderaterna råg i ryggen och det moraliska mod som behövs för att säga till Fälldin att Forsmarksbygget får fullföljas. I en motion har jag tillsammans med några andra socialdemokrater föreslagit att riksdagen som sin mening uttalar att det tredje aggregatet i Forsmark får byggas färdigt. Jag vägrar tro att regeringen med berått mod kan spoliera de stora värden som står på spel. Att skrota de omfattande arbetsinsatser som redan gjorts på byggnadsplatsen och det som hunnits utföras på verkstäderna, att rasera en under 25 år uppbyggd kärnkraftsteknologi och att kasta tiotusentals arbetare ut i arbetslöshet — den regering som gör detta kan inte få fortsätta att regera det här landet! Men ibland verkar det som om centern är beredd att fatta detta drastiska beslut, är beredd att offra nedlagt arbete och kapital, utveckling och forskning —-inte för att man är rädd för kärnkraften utan för att man är rädd för de väljare som trodde på de löften man gav. Gränsen för kärnkraftens farlighet kan inte gärna gå mellan tio och elva aggregat. På olika sätt försöker energiministern sätta käppar i hjulet, lägga hinder i vägen för kärnkraftsbyggarna i vårt land. Om de krav som uppställts kan uppfyllas är det bara att ställa nya och hårdare krav. Det måste vara otroligt svårt att sitta i ledningen för Vattenfall i dessa tider. Den ställs under regeringens förmyndarskap och får inte ens själv disponera de pengar som riksdagen anslagit. Tänk om alla de andra statliga verken skulle tvingas arbeta på det sättet! Då skulle de förmodligen braka ihop på en gång. Att Forsmark 3 behövs för energiförsörjningen, sysselsättningen och den tekniska utvecklingen samt av ekonomiska skäl har vitsordats från många olika håll i dessa dagar. Självklart kräver Byggnadsarbetareförbundet och arbetarna att få fortsätta att göra byggnationerna färdiga. Andra fackliga organisationer säger detsamma. TCO ser det som ytterst angeläget att utbyggnaden av F3 fullföljs. I ett skarpt uttalande varnar man för den knapphet på olja som väntar de närmaste åren. De energipolitiska insatserna måste inriktas mot ett minskat oljeberoende, säger man. Inget material har kommit fram i energikommissionen eller i annat sammanhang som ger stöd för en plötslig ändring av 1975 års energipolitiska beslut. Industriförbundet anseratt det 1990 krävs 20 kärnkraftverk. I en ny rapport som presenterats för energikommissionen framhålls att ett fullföljande av 1975 års beslut enligt kärnkraftsprogrammets lägsta nivå behövs för att Asea-Atom och STAL LAVAL skall kunna leva vidare som kärnkraftsindustrier. Handelskammartidningen skriver i en ledare av den 26 januari följande: ”Ett konsekvent fullföljande av centerns energipolitik skulle medföra förluster och kapitalförstöring på minst 70 miljarder kronor — troligen mycket mera — och dessutom leda till onödig miljöförstöring i form av ökad koloch oljeförbränning. Förhoppningsvis finns det röster inom centern som motsätter sig detta. Lika befängt som centerns energipolitik,” fortsätter tidningen, ”är uttalandet för några dagar sedan av ett centerpartistiskt statsråd om att skrota den svenska atomindustrin. Med tanke på den ekonomiska situation landet nu befinner sig i har vi verkligen inte råd med en politik som kraftigt motverkar näringslivets möjligheter att utvecklas.” Energiministern kom in på kostnaderna vid en avveckling och sade om oppositionens kostnadsberäkningar att de var fantasifulla och meningslösa. Sedan visade han några bilder som var lika dimmiga som allt det tal om energipolitiken som förts från centerns sida de senaste åren. Man får i alla fall bekräftat att det är fråga om stora kostnader. Centrala driftledningen vid Vattenfall har räknat fram vad det skulle kosta om centern uppfyller sitt vallöfte att avveckla all kärnkraft mellan 1985 och 1990. Om man skulle avveckla de 12 befintliga och under byggnad varande kärnkraftsblocken skulle det medföra en kostnad för folkhushållet på ackumulerat 85 å 90 miljarder kronor, eller 45 å 50 miljarder kronor diskonterat till 1978, allt räknat i dagens penningvärde. Denna enorma kostnad medför, säger centrala driftledningen, i det fall samhällets ekonomiska insatser på energiområdet av olika skäl måste begränsas, ett starkt minskat utrymme för energibesparing och forskningsoch utvecklingsinsatser på nya energislag. Så långt centrala driftledningen. Socialdemokraterna har lagt fram sitt förslag till energipolitiskt handlingsprogram och därvid funnit att de riktlinjer som drogs upp 1975 håller en bra bit in på 1980-talet. Vi kan klara den perioden med de 13 kärnkraftsaggregat som då beslutades, heter det i vårt program. Nu får byggnadsarbetarna och övriga anställda i Forsmark lida för regeringens obegripliga energipolitik, trots att det i regeringen finns en majoritet för att fortsätta byggenskapen. En del ersättningsarbeten har erbjudits i stället. De arbeten som redovisats och som energiministern och jag tidigare har diskuterat är säkert, som jag sade vid det tillfället, välkomna ur andra synpunkter, men de ger inte mycket jobb för de arbetslösa byggnadsarbetarna. Många av objekten ligger också långt fram i tiden. De är inte ens projekterade. Några av de avskedade kan naturligtvis hjälpas genom dessa arbeten, som också kan vara bra att ha under den sysselsättningssvacka som påtvingas arbetarna i väntan på det definitiva beskedet om att trean får byggas färdig. Regeringen får lyssna på den egna rörelsen, där både moderater och folkpartister i tal, uttalanden och i tidningar kräver att Forsmark skall få byggas färdigt. Nu verkar det som om centern tycks anse att oljan är mer miljövänlig än kärnkraften. Det strider mot vad de flesta kunskapare på området har sagt. En satsning skall göras på nya energikällor. Vi kan vara eniga om att man skall försöka satsa på att så fort som möjligt kunna ta sådana i drift, men det krävs ett långt och tålmodigt utvecklingsarbete innan man på allvar kan ta nya energikällor i anspråk i någon större omfattning. Jag vill här understryka vikten av fortsatt forskningsarbete — men då inte bara på dessa nya energikällors användbarhet utan även på vilka konsekvenser de kan få på miljön. De energiskogar som centern har förälskat sig i kan få ekologiska effekter. Professor Hugo Sjörs skrev nyligen i Sveriges Natur följande: ”Osäkra faktorer beträffande energiskogen är dels att den ännu inte ens utprovats i medelstor skala eller med full omloppstid, dels att det inte finns någon utarbetad teknologi för skörd, torkning och användning. Det finns nog inte särskilt stora lämpliga arealer som man verkligen vill släppa till, med hänsyn till jordbruk, vanligt skogsbruk och inte minst landskapsvård, inom vilket signalen nu länge hetat öppethållande. Dessutom utgör höga kvävegivor ett hot mot vattendragen.” På ett annat ställe i artikeln skriver professor Sjörs att visst kan man få unga sticklingar och än bättre stubbskott att växa flera meter om året och producera flerdubbelt mer biomassa per år och ytenhet än t.o.m. en verkligt starkväxande riktig skog. Men det erfordras extremt uppgödslad mark och jämn, mycket god vattentillgång för att detta skall vara möjligt. Förändringarna av miljön är något som också gäller för vindkraftverken. Landskapsbilden skulle förändras på ett annat och kanske groteskare sätt om man på höjder och längs våra kuster satte upp de 3 000 vindkraftverk som det talas om. Man vet inte heller där vilka skador som kan uppstå i fråga om buller och andra störningar för djuroch fågelliv. Naturvårdsverket framhåller att den irritation som rimligen kommer att uppstå över de rörliga, blinkande hindersljusen på vindkraftverkens rotorspetsar också bör beaktas. Vi måste satsa mer på de här energislagen, men innan vi gör det måste vi veta vilka effekter det kan få på miljön. Det måste vi veta innan vi i någon sorts panik för att till varje pris slippa kärnkraft rusar i väg och utvecklar dessa nya energikällor i större skala. Jag vill sluta mitt inlägg — om jag har någon minut kvar, herr talman — med att citera en ledare i Arbetarbladet, ett citat som jag tycker på ett riktigt sätt återspeglar den säregna politiska situationen. Arbetarbladet skriver: Även om debatten blivit utdragen och kanske också fylld av politiska skenhändelser, måste det ändå slås fast att det politiskt viktiga i nuläget inte är om det skall bli 10 eller 11 eller fler aggregat eller om hur säkerhetsbestämmelserna mera exakt skall formas — om sådant finns det möjligheter för en majoritet att komma överens. Det allt överskuggande är att landet för tillfället har en parlamentarisk demokrati som inte fungerar i en avgörande fråga och att det finns en minoritet inom regeringen som medvetet utnyttjar sin maktställning för att sabotera genomförandet av en politik som det finns majoritet för.

Herr talman! Det är i och för sig intressant att lyssna till Nils Hjorth som representant för den s.k. rörelsen och återkalla i minnet vad 1975 års energipolitiska beslut egentligen innebar såsom det formulerades av Olof Palme den gången. Fyra hörnstenar nämnde han. Det var fråga om att dämpa ökningen av energikonsumtionen. På den punkten hör man sällan socialdemokrater göra några särskilt ambitiösa uttalanden. Man talar däremot ofta om att vi behöver si och så mycket mer energi än den vi förbrukar för tillfället. Att driva en aktiv oljepolitik var den andra hörnstenen. Där ingick då att öka importen av andra fossila bränslen. Man gjorde inte särskilt mycket; man träffade inga avtal. Man startade ett nytt raffinaderi, som inte kunde få en rimlig ekonomi. Samtalen med Norge gick inte direkt på kullager. Den tredje hörnstenen var att trygga vårt behov av elkraft — vårt behov alltså. Där har man numera, som statsministern i går påpekade, väldigt lätt för att omdefiniera motiven. Nu är motiven desamma som de Industriförbundet presenterat i sin skrivelse, dvs. vi skall ha tillräckligt mycket el för att kunna hålla den svenska kärnkraftsindustrin i gång. Det är riktigt som Nils Hjorth sade, det behövs ungefär 20 reaktorer för att få en ordentlig bas för den fortsatta verksamheten. På den punkten hänger den socialdemokratiska politiken inte ihop, eftersom socialdemokraterna i varje fall hittills stannat vid 13 reaktorer. Vidare skulle man delta i internationell samverkan för energihushållning, och det låter naturligtvis bra. Den organisation som socialdemokratin såg till att Sverige kom med i ökar fortfarande i absoluta tal sin oljeförbrukning. Det är en sak som vi ansett orimlig att fullfölja. Det finns ytterligare en genomgående tråd i Nils Hjorths anförande, och det är att han gärna använder sig av källor som handelskammaren och Industriförbundet när han talar. Jag har också läst de där handlingarna, och jag finner mycket klara likheter mellan dem och den socialdemokratiska argumentationen, låt vara att man hittills inte gått lika långt i elproduktionsnit. Sedan vill man uppenbarligen inte föra en debatt om de knappa kapitalresurserna. Lika litet som Industriförbundet gör det i sin framställning gör socialdemokraterna det. På vilket sätt skall vi satsa på nyproduktion å ena sidan och hushållningsåtgärder å den andra? Vilket blir effektivast? Vilket är bäst från samhällsekonomisk synpunkt och vilket är lönsammast? De analyser vi gjort visar tydligt att det finns betydande energihushållningsinsatser som är ekonomiskt mer försvarbara än en satsning på nyproduktion. Det är därför det är så viktigt att veta hur vi använder de knappa kapitalresurserna, samtidigt som vi som bekant lånar upp en massa pengar. Alternativet kan vara att skapa sysselsättning på hemmaplan på ett område som inte är lika hårt utsatt för konkurrens från omvärlden, dvs. att se om vårt byggnadsbestånd, att få till stånd en effektivare användning av energin i industrin, osv. Jag tror det är nödvändigt att vi successivt förstärker våra insatser på den vägen i den takt som det är möjligt. Det tar naturligtvis tid, och då är det viktigt hur man använder t.ex. de 15 miljarderna i slutdelen av kärnkraftsprogrammet. Om man skulle gå in på värmereaktorer och bygga kulvertar från Forsmark till Stockholm finge man lägga på åtminstone 10 miljarder till. Det är alltså rätt avsevärda belopp vi diskuterar. Det är således egentligen inte fråga om en enskild reaktor. Ännu en sak med anknytning till 1975 års beslut! Den handlingsfrihet som man talar om i det socialdemokratiska programmet och numera kallar för långsiktig — av försiktighetsskäl, skulle jag vilja säga; tidigare var det bara handlingsfrihet — är naturligtvis möjlig i det mycket långa perspektivet, om vi binder oss fast vid kärnkraftsamhället. Det är just inför de besluten som vi står. Jag noterar också att talet inom socialdemokratin om att kärnkraften skall vara en parentes har kommit av sig. Jag vet inte om Erik Grafström och andra har lagt ned vapnen på den punkten — det vore i så fall synd. Jag tror nämligen att också inom socialdemokratin finns betydande grupper som inte vill bli kärnkraftens fånge och inte argumenterar som Industriförbundet och de berörda kraftföretagen, dvs. att vi måste bygga ut kärnkraften för att hålla den här industrin i gång. Man har från det hållet sagt att det krävs en reaktor om året för att den här industrin skall fungera på ett ekonomiskt vettigt sätt. Det är sådana frågor man borde vara angelägen om att diskutera Jag har redan tidigare diskuterat Forsmark 3 med Nils Hjorth. Jag avslöjar inga hemligheter om jag säger att DN:s rubriker sällan stämmer med verkligheten, i synnerhet inte på detta område. Det gäller även dagens rubrik. Beredningen försiggår i regeringen i denna fråga, och den vanliga tågordningen är — även om det finns de som försöker ändra på den — att när beredningsarbetet är klart meddelas resultatet. Det står i propositionsförteckningen att en proposition kommer under februari, och det jobbar jag efter.

Herr talman! Jag erkänner att jag representerar rörelsen men kanske, genom att jag bor i Östhammars kommun, där Forsmark är beläget, än mer de anställda och de kommunalmän som sedan länge har fått leva i ovisshet och arbeta under snart sagt olidliga förhållanden, då de från den ena veckan till den andra inte vet hur de skall planera. Det skapar oöverskådliga problem ekonomiskt och även på annat sätt. Energiministern hade läst de källor som jag citerade, och det var glädjande. Jag hoppas att han tar något intryck av dem. Han redogjorde för på vilket sätt vi skall satsa på nyproduktion och kom in på frågan om det mest lönsamma sättet att utnyttja resurserna. En regering måste naturligtvis ha de funderingarna, men jag kan absolut inte komma ifrån tanken att det mest lönsamma måste vara att bygga färdigt vad man har påbörjat och utnyttja det kapital som redan är nedlagt där. Sedan får man avgöra hur man vill ha det på lång sikt. Sedan sade Olof Johansson någonting om att socialdemokraterna är kärnkraftens fånge. Det är vi inte. Vi har sagt att kärnkraften får vara ett mellanspel tills vi kan ta i anspråk nya energikällor. Vi klarar säkert de i viss mån motstridiga uppfattningar som finns inom vårt parti — vi har i stor enighet lagt fram vårt program där vi säger att byggandet av de 13 aggregat som beslutades 1975 skall fullföljas. Även energikommissionen har sagt att det är riktigt. Klarar energiministern sina vänner i regeringen på samma sätt som vi klarar våra vänner inom vårt parti kan vi nog med tillförsikt se framtiden an. Jag fick av Olof Johansson besked om att jag inte får något besked om Forsmark 3, och det är kanske ett besked så gott som något. Han har tidigare sagt att det kommer en proposition i februari, men med tanke på vad som står i dagspressen i dag trodde jag att Olof Johansson hade något mer med sig i portföljen.
Herr talman! Det är i och för sig en riktig generell princip att man utnyttjar nedlagt kapital. Det är också därför som jag i mitt anförande sade att det är viktigt att se på möjligheterna till omställning, om man inte kan utnyttja nedlagt kapital för det ursprungligen avsedda ändamålet. Sedan är det tyvärr på det sättet — jag bara beklagar det — att socialdemokraterna resonerar som om vi inte fått någon ny lagstiftning på detta område. Trots att ni röstade emot den nya lagen, gäller den ju ändå. Jag har kallat detta för personligt lagtrots. Det är möjligt att man kan hänge sig åt sådant, men det hör inte till realiteterna. Att det är stränga krav som riksdagens majoritet bestämt sig för på detta område vet också alla. Det låter ju positivt — i varje fall när det kommer från det hållet; jag har inte så stora anspråk — när man talar om kärnkraften som ett mellanspel. Jag har velat tillägga detta.
Herr talman! Olof Johansson erinrar om att vi fått en ny lagstiftning på detta område. Jag antar att han avser villkorslagen. Men det verkar ju som om man på centerhåll är beredd att gå ifrån den lagen, eftersom man ställer högre krav än vad villkorslagen föreskriver. Olof Palme sade i gårdagens debatt på tal om säkerhetsfrågorna att det har skapats en hård lagstiftning, som gett regeringen alla möjligheter att tränga in i säkerhetsproblemen och att vidta alla åtgärder för att klara kärnkraftens säkerhetsfrågor. Olof Palme åsyftade atomenergilagstiftningen och fortsatte: ”Ett omfattande forskningsarbete har visat att det med känd teknik går att klara den slutliga förvaringen i dag på ett tillfredsställande sätt.” Jag skulle tro att den fortsatta forskningen kan ge ännu bättre lösningar än de vi i dag har. På den punkten råder det alltså inga delade meningar.

Herr talman! I den pågående debatten om den framtida energiförsörjningen framhåller man allt oftare vikten av att tillvarata de unika energitillgångar som står till vårt förfogande i form av rika förekomster av energioch mineralhaltiga alunskiffrar. I fjolårets budgetproposition anfördes bl.a. följande: ”Alunskiffer förekommer i Sverige i större mängd i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Öland och i fjällranden i Jämtland. Denna skiffer innehåller dels energiråvaror , dels mineralråvaror för verkstadsindustrin , dels också råvaror för gödselmedelindustrin, exempelvis kalium och fosfor. Härtill kommer att oljan i skiffern kan användas också för att framställa ammoniak för exempelvis gödselmedelindustrin och metanol för bl.a. inblandning i motorbränsle. De svenska tillgångarna av alunskiffer är så stora att vårt land har potentiella möjligheter att bli självförsörjande med flertalet nämnda mineral.” Industridepartementet anser — som framgår av det citerade uttalandet — att skifferforskningen är en mycket angelägen uppgift, och riksdagen hade då propositionen behandlades inga erinringar häremot. Det finns tvärtom anledning att understryka att alunskiffrarna utgör Sveriges största potentiella tillgång av fossilt bränsle. Sverige bör enligt min mening utnyttja dessa energitillgångar när vi redan nu kan förutse en internationell knapphet på fossila bränslen. Samtidigt som vi kan konstatera det ökade intresset för skifferforskningen kan vi emellertid notera att den svenska uranprospekteringen har dragits ned. Avsikten är — som framgår av kommentarerna i årets budgetproposition — att avsluta och dokumentera hittills utförda arbeten. Enligt en uppskattning som kungjordes vid ett symposium i London, arrangerat av The Uranium Institute, kommer det ackumulerade uranbehovet i världen att öka med 8 000 ton till år 1980. Fram till 1985 skulle behovet ha stigit till 40 000 ton och år 1990 till 120 000 ton — förutsatt att man avstår från upparbetning av använt uranbränsle. Uranbehovet kan alltså komma att stiga mycket drastiskt de närmaste åren. Sverige har kontrakterat uran för det svenska kärnkraftprogrammet till mitten av 1980-talet. Men med hänsyn till vad jag nyss har sagt kan en fortsatt import av uran bli vansklig. Sveriges geologiska undersökning bedrev t.o.m. budgetåret 1975 77, en komplicerad verksamhet som fordrar samordnade insatser från åtskilliga specialister. SGU anförde bl.a.: ”Karaktäristiskt för verksamheten är det stegvisa tillvägagångssättet med en lång kedja av beslutssituationer, vid varje beslutstillfälle har dittills erhållna resultat och gjorda iakttagelser mycket stort inflytande på arbetets fortsatta uppläggning. —-—-. Ett delmål borde vara att intensifiera även den översiktliga, fyndgenererande verksamheten så att landets yta kan täckas inom rimlig tid. Med nuvarande takt torde ett sådant mål kunna uppnås först om 30-40 år.” Sedan detta skrevs har alltså, som inledningsvis framhållits, den svenska uranprospekteringen dragits ned till den miniminivå som beskrivs i årets budgetproposition. Det finner jag olyckligt dels med hänsyn till de sakförhållanden som beskrivits, dels på grund av tidsaspekterna. Minst tio år erfordras från det prospektering gjorts till dess kommersiell brytning kan ske. Detta innebär att den enda brytning som kan ifrågakomma inom den närmaste tioårsperioden måste ske i Ranstad. I ett läge, då Sverige skulle kunna tvingas att genomföra en kommersiell storbrytning av uran, är det beklagligt med hänsyn till konsekvenserna för miljön, om hela denna verksamhet måste koncentreras till Billingenområdet och Falbygden i Västergötland. Starka skäl talar alltså för att svensk storbrytning måste ske på olika håll i landet, företrädesvis i Norrland. Det måste vara ett oeftergivligt krav att handlingsfrihet skapas för att kunna lokalisera uranbrytning till områden där man av miljömässiga skäl och ekonomiska skäl finner det sakligt mest motiverat. En sådan handlingsfrihet kan inte åstadkommas utan en relativt bred uranprospektering. På motsvarande sätt är det lika angeläget att upprätthålla handlingsfriheten vad gäller fortsatt forskningsoch utvecklingsverksamhet. Jag skall därför redovisa några synpunkter på en eventuell produktion i anslutning till en utbyggd forskningsoch utvecklingsverksamhet i Ranstad. Synpunkterna utgör en sammanfattning av vad som framkommit i anslutning till berörda kommuners och länsmyndigheters yttranden över LKAB:s ansökan enligt 136 a § byggnadslagen angående ”Mineralprojekt Ranstad”. Utgångspunkten för de berörda myndigheternas ställningstagande har varit att så länge som kravet på åtgärder till skydd för kulturlandskapet och miljön på och kring det aktuella området inte tillgodoses, kan ingen skifferbrytning för kommersiella ändamål tillåtas. Kommunerna har därför motsatt sig att en sådan verksamhet kommer till stånd. Däremot har berörda kommuner uttalat sig för en forskningsoch utvecklingsverksamhet inriktad mot en full utvinning av samtliga skiffertillgångar. I dagens situation och i avvaktan på riksdagens ställningstagande till den framtida energiförsörjningen bör därför enligt min mening verksamheten vid Ranstad begränsas till att endast omfatta en renodlad forskningsoch utvecklingsverksamhet jämte den produktion som därtill erfordras. I likalydande yttranden har länsstyrelsen och landstinget i Skaraborgs län bl.a. framhållit följande: ”Den rika förekomsten av alunskiffer i landet kan visa sig vara en allt värdefullare råvarutillgång varför fortsatt forskningsoch utvecklingsarbete för att utvinna bl.a. skifferns värdefulla råvarukomponenter måste bedömas vara angeläget. Jämfört med LKAB:s lokaliseringsansökan 1975 har nu föreliggande ansökan i hög grad modifierats för att bättre svara mot kraven från bl.a. miljösynpunkt. Fortfarande torde dock stor osäkerhet vidlåda bedömningen av miljömässiga förhållanden. Framför allt gäller detta bedömningen av föreslagna deponeringar i såväl dagbrott som deponeringssjö. Mot denna bakgrund kan länsstyrelsen inte tillstyrka en ansökan som innebär en årlig brytning av cirka 1 miljon ton skiffer under en tioårsperiod. Däremot tillstyrkes en fortsatt forskningsoch utvecklingsverksamhet i Ranstad samt härför oundgängligen erforderlig skifferbrytning. Det förutsätts härvid att verksamheten blir av sådan omfattning att nuvarande personalstyrka kan beredas fortsatt sysselsättning.” Herr talman! Det finns f. n. inte någon känd erfarenhet — i vart fall inte utöver den verksamhet som hittills bedrivits i Ranstad — av svenska förhållanden där man rekultiverat en naturmiljö. Med hänsyn härtill samt att det synes vara ekonomiskt fördelaktigt att utnyttja befintliga anläggningar, bör det vara välbetänkt att utveckla verksamheten vid Ranstad till en central forskningsoch utvecklingsanläggning. Följande huvudskäl talar för ett sådant ställningstagande: 1. Möjligheter att i praktiken demonstrera verksamheten erhålles, framför allt landskapets iordningställande efter brytning, liksom utprovning av deponeringsoch rekultiveringsmöjligheterna.

En fortsatt försöksverksamhet i Ranstad möjliggör en forskning även på andra skiffrar i landet. Detta bör exempelvis innebära utvecklingsarbeten avseende skiffrarna i fjällranden liksom även andra fyndigheter fram till ett demonstrationsskede. De momentant stora godsströmmar som erfordras för demonstrationsförsök kan enklast erhållas i anslutning till en produktionsanläggning. Därjämte kan produktionsresurser omfördelas till försöksverksamheten. Sålunda bör all skifferforskning föras samman till en verksamhetsplats, varför en lokalisering av skifferforskningen till Ranstad motiveras även av rationella skäl. 3. En framtida brytning i exempelvis Tåsjöområdet kräver annan metodik med hänsyn till skifferns sammansättning där. För denna uppgift erfordras särkilda forskningsinsatser, som även de bör kunna utföras i Ranstad. Därigenom tillförs Ranstadsprojektet ytterligare omfattande forskningsoch utvecklingsverksamhet som i sin tur skapar ökad sysselsättning. 4. En utvidgad verksamhet i Ranstad ger nya erfarenheter för val av åtgärder till skydd för naturmiljön på de platser i Sverige där man måste förlägga en eventuell framtida kommersiell brytning. En bred hantering av skiffer ger dessutom goda erfarenheter för en rätt utformad arbetsmiljö. 5. En forskningsoch utvecklingsverksamhet enligt dessa riktlinjer ger sammantaget en väsentligt ökad sysselsättning i stället för att vid en nedläggning av Ranstadsverket 80 personer friställs. Detta har självfallet stor betydelse för den regionalpolitiska utvecklingen inom Skaraborgs län. Sammanfattningsvis, herr talman, talar en rad skäl för att en utvidgad forskningsoch utvecklingsverksamhet kommer till stånd i Ranstad. Jag har med intresse noterat att regeringen har aviserat en särskild Ranstadsproposition till den 10 mars. Vi får sålunda anledning att återkomma till denna fråga, men jag vill nu uttrycka den förhoppningen att förslaget från regeringen får den inriktning och omfattning som bl.a. kommit till uttryck i det länsstyrelseyttrande som jag nyss citerade. Vad sedan beträffar produktionens framtida omfattning får den, som också anges i det nämnda yttrandet, avgöras i anslutning till riksdagens ställningstagande till den framtida energipolitiken. För egen del vill jag dock understryka att målsättningen för forskningsoch utvecklingsprojektet bör vara att produktionen får den omfattning som erfordras för att forskningsoch utvecklingsarbetet relativt snabbt skall leda fram till en användbar och miljömässigt aceceptabel fullutvinningsteknik. Förutom den eftersträvade handlingsfriheten får vi därigenom ett bättre underlag för ett slutligt ställningstagande till kommersiell brytning med hänsyn till miljöaspekterna. Det är viktigt för vårt lands framtid att bibehålla och stärka vår handlingsfrihet och vårt oberoende på alla områden. Vi måste föra en energipolitik som bevarar denna handlingsfrihet, både i det korta och i det långa tidsperspektivet. Av detta följer att såväl uranprospektering som forskningsoch utvecklingsverksamhet avseende landets skiffertillgångar måste förberedas och genomföras i den omfattning som den samhällsekonomiska utvecklingen ställer krav på.

Herr talman! Energioch resursfrågorna blir alltmer en ödesfråga för världens folk. Det framgår allt klarare att kapitalismens profitjakt och oförmåga till långsiktigt handlande är oförenlig med en lösning av dessa frågor. De har visat på nödvändigheten av en socialistisk planekonomi. En lösning av energifrågorna för Sveriges del förutsätter att hela energisektorn förs över i samhällelig ägo. Nationell och internationell storfinans måste bort från inflytande över energipolitiken. Oron för vad som händer på miljöområdet har under senare år tilltagit. Allt fler människor inser att det inte kan fortsätta på samma sätt som hittills med energislöseri och ständig tillväxt, med föroreningar, gifter och åsidosättande av ekologiska grundprinciper. Omfattningen av denna förödelse av den naturliga grunden för vår existens har ökat mycket markant. Mot denna bakgrund har de miljö-, energioch resurspolitiska frågorna en given och betydelsefull plats i vänsterpartiet kommunisternas politik och arbete. Vi har under den allmänna motionstiden redovisat vårt energipolitiska alternativ till den förhärskande energipolitiken med alla dess underliga turer hit och dit. Vårt alternativ har emellertid inte utarbetats bara utifrån de negativa konsekvenserna för miljön av den nuvarande energiförsörjningen. Tillgång till energi är ett villkor för mänsklig överlevnad. Den samhälleliga nyttan av energianvändningen kan emellertid variera i hög grad, och genom kapitalismens rovdrift på människor och natur är den sociala nyttan av energianvändningen orimligt låg i vårt land. Vid en fullt genomförd planmässig hushållning skulle alla människor i Sverige kunna få arbete, social trygghet och en hög materiell standard t.o.m. vid en betydligt lägre energiförbrukning än dagens. Vårt nuvarande samhällssystem, kapitalismen med dess blandekonomi, bygger som bekant inte på hushållning utan på jakten efter högre vinster, högre profit, vilket normalt förutsätter fortsatt kapitalackumulation, dvs. tillväxt och snabbare resursförbrukning. Inget enskilt företag kan avstå från ökad tillväxt och produktivitet utan att riskera att förlora i förhållande till konkurrenterna inom och utom landet. Kapitalismen tjänar på att snabbt kasta in naturtillgångar i processen och att tillverka produkter med kort livslängd eller dålig nyttjandegrad. Därför arbetar kapitalismen med inbyggt slitage, snabba modeväxlingar och slit-ochsläng-produkter. Den kapitalistiska ekonomin i dess helhet bygger på samma tillväxt, snabb under högkonjunkturerna och nödvändig under krisår för att på nytt få ekonomin på fötter. Den moderna konjunkturpolitiken känner inget annat medel än expansion för att klara ekonomin ur krisen. Tillväxtens innehåll är därvid av underordnad betydelse. Huvudsaken för kapitalismen är att vi människor är effektiva producenter och konsumenter. Den kapitalistiska marknaden känner bara en form av icke-tillväxt, nämligen den som blir följden av kris och arbetslöshet. Den slösaktiga tillväxten är nödvändig för kapitalismens fortbestånd. Slutsatsen av detta blir naturligtvis att man inte kan ha kvar den nuvarande marknadsekonomin. Man måste övergå till en form av socialistisk planekonomi. Men i hela denna fråga viker regeringen och centern undan. Centern vill ha en stabilisering av energiintaget på dagens nivå — ja, man säger t.o.m. att det kan sjunka något, och man måste väl då mena att det går att strypa den kapitalistiska tillväxten! Hur menar man att det skall gå till utan att göra några som helst ingrepp i det kapitalistiska systemet och utan att ingripa mot de marknadsekonomiska krafter som har det avgörande inflytandet? En stabilisering i dag skulle givetvis i och för sig vara möjlig, men det skulle kräva nära nog totala styrmekanismer i ekonomin, och den är helt oförenlig med den anarki som kännetecknar en ekonomi styrd av privat vinst. Detta är centerns dilemma. Man vill ha stabilisering, men man vill slippa diskussionen om kapitalismens ekonomiska lagar och maktförhållanden. Centern vill ha resultatet, men man vill inte stå till tjänst med redskapen. Övriga regeringspartier är, liksom socialdemokraterna, i samma situation, trots att man mer eller mindre öppet angriper centern för dess energipolitik. Socialdemokraterna i riksdagen — liksom moderaterna i olika sammanhang utanför riksdagen — försöker hävda att kärnkraften är nödvändig för standard och sysselsättning. Men människorna i gemen har inte låtit lura sig av det påståendet, och det med skäl. Det är nämligen inte riktigt. Standard består inte i att en hämningslös vinstekonomi får stapla produkter ovanpå varandra. Standard består i att produktionen är socialt nyttig. Den sociala nyttan behöver inte öka med ökad energiförbrukning. Ofta är det tvärtom. Om man får mindre privatbilism och fler daghem, så ökar den sociala nyttan, samtidigt som man sparar energi. Starkare satsning på socialt värdefull kollektiv konsumtion kan vid stabil energiförbrukning öka den sociala nyttan. Omfördelningen av resurser till arbetarklassens förmån ökar den sociala nyttan även vid oförändrad energiförbrukning. Det blir allt vanligare att man från olika håll använder risken för arbetslöshet som ett hot mot svenska arbetare för att förmå dem att acceptera miljöförstöring, utbyggnad av älvar och kärnkraftverk samt fortsatt resursslöseri. Vpk vänder sig mot detta slag av utpressningspolitik. Att allt arbete kräver energi är en självklarhet, men av detta följer inte något klart samband mellan sysselsättning och energianvändningens storlek. Den nödvändiga mängden energi beror bl.a. på mekaniseringsgrad, hushållningsåtgärder och produktionens sammansättning och absoluta omfattning. En planmässig satsning på hushållning och alternativa energikällor ger arbete åt flera människor per satsad miljon än vad kärnkraftsutbyggnaden gör. Dessutom ger ett sådant program sysselsättning över hela landet. Tusentals arbetare kan slippa bo i barack och slippa att långpendla. Vpk kräver åtgärder för hög sysselsättning även inom marknadsekonomin och framhåller en planmässig hushållning och socialism som den enda garantin för meningsfullt arbete åt alla. En rad svenska och internationella rapporter talar för att en oljeknapphets kris kan komma redan i mitten eller slutet av 1980-talet. Vpk:s energipolitiska program redovisar en hel åtgärdskatalog för hur oljeberoendet skall kunna minskas. Avgörande för insatser både för hushållning och för introduktion av nya energiformer är planmässighet och samhällelig styrning.

För att uppnå en självständig oljeoch energipolitik måste Sverige lämna IEA — den s.k. oljeklubben. För genomförandet av vpk:s energialternativ krävs också att de multinationella oljebolagens tillgångar i Sverige överförs i samhällets ägo. Även kraftverken måste förstatligas eller kommunaliseras. Vpk:s alternativ innebär en fortsatt negativ hållning till exploateringen av kärnkraften. Utbyggnaden och användningen av kärnkraft i Sverige för med sig en rad allvarliga problem, medan nyttan för folket är påfallande liten och inte alls uppväger kostnader och risker. Till kärnkraftens problem hör dålig reaktorsäkerhet, illa fungerande upparbetningsanläggningar, olösta avfallsproblem, dålig arbetsmiljö och en koppling till risken för fortsatt spridning av kärnvapen. Vpk kräver stopp för fortsatt utbyggnad av kärnreaktorer och kräver vidare att de i drift varande reaktorerna skall avvecklas i den takt som är försörjningsmässigt möjlig. Ingen svensk upparbetningsanläggning bör byggas, och vi motsätter oss all brytning av uran i Sverige. Vårt energialternativ innehåller också en rad åtgärder som är nödvändiga, om kärnkraften skall kunna avvecklas. Dit hör förbud mot fortsatt installation av direktverkande elvärme, en omfattande satsning på vindkraft, kommunala värmekraftverk och mottrycksanläggningar inom industrin. Herr talman! Som bekant motsätter sig vpk sedan länge varje mera omfattande utbyggnad av vattenkraften. De fyra orörda huvudälvarna måste sparas, liksom en rad betydelsefulla forssträckor i andra älvar. Däremot bör ett antal mindre projekt, inkl. ombyggnader och minimikraftverk, kunna genomföras. Vpk:s energipolitik och motstånd mot kärnkraften brukar ofta jämställas med centerpartiets, trots att vår politik på en rad avgörande punkter är helt olika. Centern och dess partiledare använder en ohederlig löftespolitik och saknar i allt väsentligt fast mark för sin energipolitik.

Centern har vägrat att anvisa de riktiga redskapen för kärnkraftsavvecklingen, nämligen en planmässig styrning av produktion och energiförsörjning. En fortsatt kapitalistisk tillväxt kräver antingen kol eller kärnkraft. De förnyelsebara energikällorna räcker inte hur långt som helst, speciellt inte vid en försiktig och måttlig exploatering av t.ex. vattenkraft, torv och biomassa. Storskalig användning av kol är från miljösynpunkt ett lika allvarligt hot mot miljön som kärnkraften. Omsorgen om naturen och människan, avståndstagandet från kommersialism samt aktsamhet om det mänskliga arbetets produkter ingår i arbetarrörelsens kultur och livsstil. Det är i överensstämmelse med detta som vpk säger nej till kärnkraften och till en storsatsning på kol. För oss är det enda rimliga alternativet hushållning, förnyelsebara energikällor samt icke-tillväxt av energianvändningen. En ökning av användningen av kol kan bli nödvändig under en övergångsperiod, men även en sådan begränsad användning kräver ökade forskningsinsatser i syfte att begränsa miljöproblemen. Sverige har i jämförelse med andra länder goda förutsättningar att i framtiden basera sin energiförsörjning på enbart inhemska förnyelsebara energikällor. Låt mig så, herr talman, till sist beträffande det som har sagts bara göra de kommentarer som jag hinner med. Jag vill med anledning av att Nils Hjorth sade att det tar lång tid att utveckla nya energikällor framhålla, att det är viktigt att komma ihåg att kärnkraften från början utvecklades för militära ändamål, för att möjliggöra tillverkning av atombomber. Från 1930-talet och framåt har kärnforskarna haft tillgång till enorma resurser, som bara den militära kapprustningen kan ställa till förfogande.

Herr talman! Energikommissionen, EK, har nu fått fram material som är offentliggjort men som enligt min åsikt inte uppmärksammats till sin fulla betydelse. Det går inte längre att hävda att en kärnkraftsavveckling är ett hot mot försörjning och sysselsättning i vårt land. Energikommissionens expertgrupp för energitillförsel, EKB, har analyserat fyra alternativ till energiförsörjning. EKB har ibland kallats för Elektriska klubben, och ingen kan påstå att inte kraftindustrin varit väl företrädd där. Det gör det mer uppseendeväckande att EKB faktiskt nu visar att vi kan klara oss utan kärnkraft. Energiförsörjningsalternativen A och B innebär en avveckling av kärnkraften till 1985 resp. 1990, en mycket kraftfull satsning på energihushållning och snabb introduktion av förnyelsebara energikällor. Alternativen C och D innebär också en satsning på hushållning och förnyelsebara energikällor men en fortsatt kärnkraftsutbyggnad ungefär enligt 1975 års beslut i alternativ C och ännu kraftfullare i alternativ D samt dessutom kärnvärmereaktorer i Västerås, Örebro, Eskilstuna och Norrköping. EKB visar attt.o.m. i alternativ A med kärnkraften helt avvecklad till den 1 januari 1985 är det möjligt att använda mer elektricitet då än nu. 1977 producerades ungefär 87 TWh, dvs. 87 miljarder kilowattimmar elektricitet. År 1985 kan man enligt EKB:s beräkningar leverera 95 TWh utan kärnkraft. Nu är det egendomliga att denna ökning med ca 1 TWh per år brukar beskrivas som en minskad elproduktion. Man menar en minskning i förhållande till prognosernas förväntningar om ökad el, alltså en minskad ökningstakt. Det måste vara missvisande att då tala om minskning. Prognoserna har sannerligen inte visat sig vara tillförlitliga. De justeras hela tiden nedåt. Att det innebär en kapitalförstöring att inte använda de kärnkraftverk som byggts skall inte förnekas. Det beror på hur stor risken är att ha dem i gång om vi bör ta den kapitalförstöringen eller ej. I nästa vecka räknar energikommissionen med att få information dels från kärnkraftsinspektionen, dels från amerikanska forskare om vad konsekvenserna skulle bli vid en stor reaktorolycka i Barsebäck. Enligt min åsikt kan inte pengar rättfärdiga att man utsätter människor för en så stor risk. Om vi bestämmer oss för att avveckla kärnkraften skulle sysselsättningen öka —det är ett annat uppseendeväckande resultat som EKB kommit fram till. Det blir fler arbetstillfällen i alternativen A och B när man räknar in också arbetena för en lönsam energihushållning och för de nya näringsgrenar som tar fram de inhemska förnyelsebara energikällorna. I en tid med lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin bör det vara en fördel att snabbt kunna bereda människor arbete med meningsfulla framtidsinvesteringar. Och allt tal om att en avveckling av kärnkraften skulle hota sysselsättningen kan härmed avskrivas. Återstår så för kärnkraftens vänner att söka motivera nya miljarder på kärnkraft med att man då något snabbare skulle kunna bli av med oljan. När det gäller miljöfaran med olja bör vår första åtgärd naturligtvis vara att kräva mer rening och därjämte en övergång så snabbt som möjligt till metanol. Tekniken för detta finns. Ju fortare oljan blir dyr och svåråtkomlig, desto fortare kommer de förnyelsebara energialternativen fram. EKB säger att alternativ A och B kännetecknas av en högre ambition att snabbare än alternativ C och D nå en långsiktigt hållbar försörjningstrygghet. När det gäller kostnaderna för energiförsörjningen har EKB inte kunnat hävda att kärnkraftsvägen skulle vara billigare. Alla siffror om framtida energipris är naturligtvis ytterst osäkra. I Frankrike omprövar man just nu sitt kärnkraftsprogram, därför att ekonomin ifrågasätts. Sverige har ovanligt goda förutsättningar för en energiförsörjning med förnyelsebar energi. Vi har också betydligt mer energi i torv än i uran i landet. Miljöbegränsningarna måste respekteras, men de är lätthanterliga i jämförelse med kärnkraftens. EKB rekommenderar också för alla alternativ att de nya näringsgrenar som tar hand om torv, biomassa, vind osv. så fort som möjligt byggs upp. Här bör också öppnas lovande exportmarknader, där vi kan vara med och bygga upp en trygg, obunden energiförsörjning också i fattiga länder.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av vad Olle Göransson sade beträffande avvecklingen av kärnkraften och nedläggningen av reaktortillverkningen vid Asea-Atom, vilket alla kunde uppfatta stod i motsättning till vad vpk har redovisat på den punkten. Det är ju så att regeringen Fälldin fortsätter marschen in i kärnkraftssamhället. Det enda som centern tycks komma att avveckla är kampen mot kärnkraften. Vänsterpartiet kommunisterna kräver stopp för utbyggnad av kärnkraften och ett omedelbart principbeslut om avveckling av de nuvarande reaktorerna. Detta står i motsättning till det som Olle Göransson nämnde. Visserligen kan inte reaktorerna avvecklas genast, i varje fall inte utan elransonering. Men för att en avveckling skall kunna påbörjas om några år krävs ett principbeslut redan 1978, och för att en kommande avveckling skall bli möjlig krävs en lång rad åtgärder, t.ex. planmässig utbyggnad av mottryckskraft, kommunala kraftvärmeverk, konkreta förberedelser för utbyggnad av elvärme. Beslut måste också fattas om nedläggning av reaktortillverkningen vid Asea-Atom — det har vi från vpk nämnt förut. Inget avvecklingsbeslut kan bli trovärdigt om regeringen fortsätter att satsa skattemedel i reaktorindustrin. Asea-Atoms resurser bör i stället tas i anspråk för alternativ produktion. Inget avvecklingsbeslut kan f. ö. heller bli trovärdigt om en svensk upparbetningsanläggning börjar byggas eller om klartecken ges för svensk uranbrytning och uranexport. Vpk påvisar i sitt energipolitiska program, som jag förut här något berörde, hur man genom planmässig hushållning och medveten satsning på förnyelsebara energikällor kan minska oljeberoendet och avveckla kärnkraften. Programmet förutsätter tillkomsten av nya statliga industrier och skapar omfattande sysselsättning över hela landet. Det måste bli ett slut, menar vi, på borgarregeringens och socialdemokraternas förhalningspolitik när det gäller avveckling av kärnkraften. Den beslutsångest som präglar de andra partiernas energipolitik leder inte till någon avveckling av kärnkraften.

Herr talman! Olle Göransson frågar vad slags produktion man kan tänka sig i Asea-Atom i stället för reaktortillverkningen om den läggs ned — vilket vi anser bör ske.

Det finns alltså ingen brist på alternativ produktion, som man kan tänka sig i detta sammanhang, och det finns ingen brist på sådan alternativ produktion som direkt eller indirekt kan anknyta till den produktion som Asea-Atom nu har. Ett stopp för kärnkraftsutbyggnaden kan givetvis medföra vissa problem för sysselsättningen i de berörda tillverkningsoch byggnadsföretagen. Men om man gör en motsvarande satsning på förnyelsebara energikällor ger det faktiskt arbete åt fler människor för varje satsad miljon än kärnkraftsutbyggnaden gör. En satsning på isolering, vindkraft, solvärme och nya bränslen ger dessutom, som jag förut har sagt, sysselsättning för hela landet. En sådan satsning har alltså en rad uppenbara fördelar och det är, jag vill sluta med att understryka det, en realistisk lösning och realistiska alternativ — om man verkligen på kort och lång sikt vill avveckla kärnkraften, och det vill vi kommunister göra.

Herr talman! Detta är enligt rubriken en allmänpolitisk debatt, och det är det enda tillfället under terminen som riksdagen kan diskutera samhällsproblemen i större sammanhang och inte bara i form av sektoriserade detaljfrågor. Huvudparten av gårdagens debatt behandlade såvitt jag kunde förstå den svenska sjukan, eller den sjuka moder Svea, om man så vill. Det tycks vara en sjukdom som har en internationell spridning men som nu och sedan något år tillbaka har drabbat moder Svea tämligen akut och överraskande för de flesta, om än inte för alla. Vi hörde i går representanter för två medicinska skolor diskutera denna sjukas diagnos och behandling, och som intresserad elev i denna livets högskola försökte jag anteckna de olika argumenten och analysera vari uppfattningarna skilde sig, och varför. Det antyddes i går att det inte var passande för statsråd att göra ”privata” yttranden, men den som inte besväras av maktens bördor kan kanske få lov att tänka högt utan att det behöver leda till några förvecklingar. När det gäller sjukdom och sjuklingar brukar man ju först försöka få ett grepp om symptombilden. Såvitt jag kunde förstå förelåg en relativt stor enighet om denna. De symptom som iakttagits var bl.a.: för högt kostnadsläge, otillräcklig export, för dålig lönsamhet, för låga industriella investeringar, för hög inflation, för låg inhemsk efterfrågan, väldigt ras i finansiellt sparande, för låg sysselsättning, brist på framtidstro, för stort budgetunderskott och för hög utlandsupplåning. Av dessa symptom angav doktor Palme att den för låga inhemska efterfrågan måhända vore det allvarligaste problemet, medan doktor Sträng — som ju är en riktig hedersdoktor — menade att de minskade industriinvesteringarna vore det mest beklagliga. Som alltid när det gäller oväntade insjuknanden försöker man ju gå tillbaka och utröna, när och hur de första symptomen kunde iakttas. Härom föreföll meningarna delade. Doktor Fälldin menade att uppbromsningen av investeringarna redan påbörjats 1975 och 1976, när doktorerna Palme och Sträng hade ansvaret för patientens hälsotillstånd, och doktor Bohman påpekade att han hade iakttagit oroande symptom redan tidigare, men då hade ingen velat lyssna på honom. Doktor Åsling antydde försynt att om inte doktor Sträng hade låtit patienten dra på sig så stora lager under tidigare år, så skulle ämnesomsättningen nu varit i ett betydligt bättre skick och många kroppsdelar kanske kunnat fungera utan stöd, vilket nu hade visat sig nödvändigt, annat att förtiga. Min uppfattning — för vad den nu är värd — är nog att man alltför länge förlitat sig på den regelbundna böljegång som kännetecknar det kvinnliga skötet; måhända är det så att moder Svea nu har råkat in i klimakteriet och de vanliga tecknen därigenom slår fel. Balansen mellan de olika organsystemen ser ut att ha gått förlorad, och bristsymptom yttrar sig på flera olika områden samtidigt. Under sådana förhållanden måste man naturligtvis försöka analysera de inbördes sambanden mellan de olika sjukdomsyttringarna, det som vi brukar kalla för patofysiologi eller läran om sjukdomars mekanismer. Sådana har ju ofta formen av en ond cirkel, och det gäller att finna en eller annan punkt, där man kan bryta denna cirkel. Efter vad jag tyckte mig förstå är ett av de allvarligaste problemen att vi inte längre kan förmå utlänningar att köpa våra produkter till priser som överstiger våra egna kostnader för framställningen av dem.

Doktor Sträng menade att patienten dessutom nu hade förlorat sin framtidstro; annat var det på hans tid, men doktor Fälldin menade att livskvaliteten i alla fall hade ökats genom hans ingripande enligt principen safety first, ”säkerheten främst”. I diskussionen nämnde också doktor Sträng, understödd av doktor Carlsson, att patienten drabbats av blockering, dock inte hos moder Svea själv utan hos de doktorer som nu missköter henne. Nu har vi ju nu för tiden effektiva behandlingsmetoder mot blockering, nämligen pacemakers, och doktor Palme var nog inne på den tanken när han utropade: Sätt fart på Sverige! Om det är på den punkten i den onda cirkeln som vi skall hugga av den ”gordonska” knuten, så kan jag hänvisa till de resurser i branschen, som mina kamrater på Serafimerlasarettet har att erbjuda, dygnet runt. Om det i alla fall förelåg en viss samstämmighet om sjukdomsbilden, så var meningarna så mycket mer delade om behandlingen. Ett gammalt talesätt inom medicinen är att man kan ”stundom bota, ofta lindra, alltid trösta”. Frågan är hur höga målsättningar vi kan våga ha i det här fallet. Som så ofta måste man samtidigt ha en strategi på lång sikt och en taktik på den kortare sikten. Doktor Palme, som ju hör till de beridna doktorerna, ville genast gå till offensiv. Han menade att moder Svea skulle arbeta sig ur krisen, inte svälta sig ur den, som han beskyllde doktor Bohman för att rekommendera. Dessutom skulle forskarna nu få mera pengar så att det kunde bli fler bra maskiner, som kunde sätta fart på gamla Svea, och flera kärnkrafter för att driva maskinerna med. Det höll doktor Sträng med om: fick man tillräckligt mycket energi kunde vi slippa den dyra oljan, som är ansvarig för hela vår utlandsupplåning. Men doktor Fälldin ville inte höra på det örat, och doktor Åsling hänvisade till doktor Johansson, och vad han tycker har vi ju just fått höra för en stund sedan. Det tillkommer självfallet inte mig att ge till känna någon uppfattning om den långsiktiga strategin. Men när det gäller det korta perspektivet har jag inte kunnat undertrycka några reflexioner. Doktor Carlsson, som ju hör till den yngre generationen, är otålig, mycket otålig och har svårt att förlika sig med att i Becketts anda vänta på Godot. Ideligen frågar han när kärnkraften kommer. Men vi måste ju alla vänta på Godot. Någon gång kommer han, kanske. Kanske redan i mars? Men till dess kan vi väl ändå försöka göra någonting meningsfullt, i det korta perspektivet. Jag kunde inte låta bli att tycka om doktor Mundebo, som så småningom blandade sig i samtalet. Han trodde inte så mycket på doktor Carlssons och doktors Strängs förslag, därför att de inte hade tänkt så noga på hur företagarna skulle reagera på ytterligare kostnadsökningar, så knepigt som de har det i alla fall. Men han ville gärna medge att de kunde ha en del goda uppslag och han tyckte att man skulle försöka samsas och inte beskylla varandra för ansvarslöshet. Och det gladde mig att höra doktor Thage Peterson, som på kvällen blandade sig i samtalet och också talade om ”gemensamma ansträngningar, från de anställda, från företagen, från samhället”. Om man lägger ihop ett och annat så skulle det väl kanske gå att komma litet närmare varandra. För när doktor Mundebo förklarade att man måste öka gamla Sveas konkurrenskraft och att vägen dit visserligen gick över investeringar, men att dessa inte kunde bli av utan en rimlig förhoppning om framtida lönsamhet, så rimmar det inte så illa med vad doktor Palme sade i sitt första anförande, nämligen att en ökning av industrins konkurrenskraft kräver kapital och för att det skall lyckas fordras en ökning av vinstnivån i företagen. Och får man bara det, så skulle säkert doktor Nilsson, som gjorde ett av sina alltför sällsynta besök vid sjuklägret, bli mera lättsam i umgänget med polarna på Blasieholmen. Detta tycker jag visar att båda dessa doktorer har känsla för de psykosomatiska mekanismerna i samhället. Doktor Mundebo är ju typen för en riktig allmänläkare, som säkert har god hand med både unga och gamla, och doktor Palme talade den här gången också mycket vackert om de mänskliga kvaliteterna i samhället. Han var klart för dessa. Och om man bara är beredd att lyssna inte bara på utan också till patienten, så kanske man kan komma en bit på väg. För det räcker ju inte med att säga att det och det måste göras, utan man måste också tänka på vem det är som skall göra det. Och om det nu gäller att sätta fart på Sverige, så kan det nog inte göras i Gamla Stan eller vid Tegelbacken eller ens vid Norra Bantorget, utan det måste göras runt om ute i landet, varhelst det finns några kluriga personer, och sådana finns det fortfarande, fast de kanske är svåra att få korn på. Man måste fråga dessa hur det kommer sig att de gör det de gör, men också varför en del har lagt av att göra vad de brukade göra, och vad de skulle kunna tänka sig att ”samhället” — dvs. vi som sitter här och hoppas att andra skall göra något — kunde göra för att hjälpa dem att hjälpa till att få fart på Sverige. För det är kanske på det viset, att de stora företagen är de som rationaliserar bort folk, och de små företagen är sådana som skulle kunna anställa folk. Jag tycker man skall fråga dem, och om de säger saker som inte passar så bra i den ena eller andra ideologin, så kan man väl i det korta perspektivet släppa litet på ideologierna och se till det praktiska. Och då kommer jag kanske till slut till något som kan brygga över till vad herr utbildningsministern alldeles strax kommer att tala om, fastän jag inte vet vad det är. Så länge vi har kunnat rida på det försprång som neutraliteten under andra världskriget gav oss i förhållande till andra folk, har vi med jämnmod kunnat tolerera en utveckling här i landet som hämtat näring ur den kungliga svenska avundsjukan och gjort själva dugligheten misstänkt, begåvningen till ett handikapp och framgången till en orättvisa — på nästan alla andra områden än sportens. Denna filosofi, om man får använda det uttrycket, är nog nu litet förlegad, om vi skall kunna återställa moder Sveas hälsa. Sverige i dag är framför allt i behov av duktiga människor, på alla områden och alla nivåer, som arbetar hårt, både på arbetstid och på övertid, och som tar initiativ och ansvar och uträttar saker och ting och inte bara sitter i sammanträden. Duktiga människor tröttnar emellertid de också, om de inte får andra bevis på uppskattning än dem taxeringsmyndigheterna tillhandahåller. På en punkt har socialdemokratin nu visat sig villig till omprövning och det är när det gäller den naturvetenskapliga och tekniska utbildningen och forskningen. Under gamla doktor Erlanders tid hade naturvetenskapen det ganska bra här i landet, men på senare år har vi i stället blivit översvämmade med samhällsvetare och beteendevetenskapare, som nog inte lämnar så stora bidrag till bruttonationalprodukten. Det är på tiden att vi får fram folk som vet och kan, inte bara tycker och tror. Det är viktigt att det som är svårt och kräver möda får ett högre erkännande än det som är lätt och inte fordrar så mycket. Nog behövs här en omvärdering av åtskilliga värden. Och det är inte bara i politiken som det, trots allt, är skönare lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge.

Herr talman! I det nordiska samarbetet har under det senaste året frågan om överföring mellan länderna av radiooch TV-program per satellit kommit att spela en allt större roll. Frågan är i och för sig lika gammal som etermedierna själva — det innebär att den i varje fall vad radion anbelangar diskuterats ända sedan 1920-talet. Men först nu när tekniken kommit därhän att den tillåter ett totalt programutbyte har den lett till en genomgripande debatt som framför allt engagerat kulturarbetarna i de olika länderna. Jag skall inte trötta med att räkna upp alla de arbetsgrupper, som sysslat med frågan under de senaste decennierna, eller alla de resolutioner som antagits i olika nordiska samarbetsorgan. Det räcker kanske med att konstatera att den aktuella debatten leder sitt ursprung till rekommendationer av Nordiska rådet 1972 och 1973. Rådet uppmanade regeringarna att verka för en utbyggnad av TV och radiosamarbetet i Norden, som bl.a. borde innefatta samnordisk produktion och distribution av program samt möjligheter att direkt ta in TV och radioprogram från de övriga nordiska länderna. Nordiska ministerrådet tillsatte en kommitté som tog itu med frågorna, och den avgav sitt slutbetänkande —- TV över gränserna — 1974. Förslagen syftade till ett intensifierat samarbete mellan radioföretagen, utbyte av program genom legalisering av det s.k. gränstittandet, lokal kabeldistribution av nordiska program samt viss utbyggnad av länksystemet. Möjligheten av programdistribution per satellit berördes men ansågs bli aktuell först mot slutet av 1980-talet. Vid remissbehandlingen av betänkandet framhöll bl.a. statens delegation för rymdverksamhet här i Sverige att prognosen vad gäller satellittekniken borde revideras; direktsändande TV satelliter skulle av allt att döma bli aktuella redan under första hälften av 1980-talet. Uttalandet ledde till att ministerrådet tillsatte en arbetsgrupp på statssekreterarnivå med uppgift att komplettera beslutsunderlaget med en studie av satellitteknikens möjligheter. Arbetsgruppen leddes av den dåvarande statssekreteraren i utbildningsdepartementet, Leif Andersson.

1 januari 1977 släppte gruppen ut en lägesrapport för att stimulera debatten så tidigt som möjligt. Statssekreterarnas rapport blev färdig i somras. Satellittekniken bedömdes från kulturpolitiska, juridiska och tekniska utgångspunkter som möjlig redan under första hälften av 1980-talet. Två alternativ till programutbyte redovisades, nämligen en redigerad nordisk kanal med tidsförskjutning, dvs. att programmen sänds först några dagar efter det att de producerats och bara i en kanal, samt totalutbyte genom direktsändning, dvs. att de nordiska TV tittarna i princip har omedelbar tillgång till samtliga grannlandsprogram. Av naturliga skäl har intresset och debatten koncentrerats till det senare alternativet. Remissbehandlingen av betänkandet har just avslutats, och nu förestår närmast en debatt i Nordiska rådet vid dess session i februari. Därefter har ministerrådet att på det underlag som föreligger ta ställning till om man skall gå vidare med fortsatta utredningar, som syftar till att få fram ett fullständigt kulturpolitiskt, ekonomiskt, tekniskt och juridiskt beslutsunderlag. Remissinstanserna ger därvid god vägledning. Samtidigt som det finns delade meningar om de kulturoch mediapolitiska konsekvenserna av ett totalt programutbyte, råder det i stort sett enighet om att satellitalternativet är värt att studeras mer ingående. Vid ett möte för några veckor sedan i Nordiska ministerrådet — som därvid bestod av såväl kulturoch undervisningsministrar som kommunikationsministrar — studerades remissmaterialet. Man enades preliminärt om att det finns många skäl för att gå vidare med fortsatta utredningar. Innan man tar slutlig ställning till frågan, bör man dock avvakta den debatt som kommer att äga rum vid Nordiska rådets kommande session. Om en fortsatt utredning kommer till stånd, bör den ske med hänsynstagande till de synpunkter som kommit fram vid remissbehandlingen och under debatten i övrigt. Vid ministerrådets diskussion framhölls även att finberäkningarna av kostnaderna för satellitalternativet bör kompletteras med en kostnadsmässig uppdatering av de förslag som på sin tid redovisades i ”TV över gränserna” och som vid ett slutligt ställningstagande om några år till frågan om nordisk radiooch TV-samverkan bör aktualiseras som alternativ till programutbyte via satellit. Vidare framhölls det att man borde se till att det nuvarande samarbetet mellan radioföretagen inte stannar av i avvaktan på utredningsresultaten utan tvärtom stimuleras och vidareutvecklas. Mot bakgrunden av den offentliga debatt som förts och förs om den nordiska TV-satelliten och inför Nordiska rådets behandling av frågan har jag velat inför riksdagen redovisa hur frågan om det nordiska radiooch TV samarbetet hittills handlagts. Jag vill emellertid också framhålla följande: Direktsändning av TV-program via satellit har visserligen ännu inte prövats annat än i testsammanhang. Men även om satellittekniken är en ung teknik är den inte någon ny eller oprövad teknik. I flera europeiska länder finns det framskridna planer på egna nationella satelliter. Därtill kommer att om Nordsatprojektet, som det kallas, inte blir av, det inte förefaller osannolikt att Norge realiserar sitt TV2-program genom satellitdistribution. Vi vet att s.k. spill over inte går att till alla delar undvika. Mycket pekar alltså på att vi inom en tioårsperiod i stora delar av vårt land kommer att kunna ta in satellitdistribuerade TV-program från omvärlden vare sig vi vill det eller inte. Det är bl.a. mot bakgrund av denna realitet som frågan om nordisk radiooch TV-samverkan via satellit bör diskuteras. I diskussionen om en TV-satellit har riskerna med satelliten betonats mycket starkt. Man har talat om kulturell utarmning, ökad konsumtion av massproducerade internationella serieprogrm m.m. Jag tycker att det är synd att de positiva möjligheter som satellittekniken rymmer inte fått större utrymme. Här står dock stora kulturpolitiska vinster att hämta liksom en större mångfald i samhällsbevakningen. Med det ökade programutbudet följer också större möjligheter att tillgodose ”smala” specialintressen. Och - framför allt — de språkliga minoriteterna i t.ex. Finland och Sverige skulle kunna få tillgång till ett programutbud av en helt annan omfattning än i dag. Det finns alltså i mitt tycke flera goda skäl för Sverige att konstruktivt medverka i ett fortsatt nordiskt meningsutbyte om TV-samarbete via satellit, och jag hoppas att man i den fortsatta diskussionen vill ge en allsidig belysning åt följderna av ett nordiskt TV-samarbete. Om -— vilket jag förmodar och hoppas — utredningsarbetet fortsätter, vill vi på svenskt håll ge det en bred förankring. Jag tänker inbjuda representanter för oppositionen, arbetsmarknadens parter och andra berörda som kulturarbetarna och journalisterna att ingå i en nationell referensgrupp i frågan. Den skall följa det nordiska utredningsarbetet, ta del av utredningsmaterialet och ge synpunkter för det svenska ställningstagandet. Vår förhoppning är att på detta sätt medverka till att frågan om en nordisk TV-satellit kan få en allsidig bedömning. Herr talman! Oppositionsledaren Olof Palme har vid en rad tillfällen påstått att regeringen skulle skära ner anslagen till forskning. Detta är ett obegripligt påstående. Trots ett kärvt ekonomiskt läge föreslås i årets budgetproposition väsentliga påslag inom forskningsområdet. Nio nya professurer inrättas. En förstärkning av forskningens basresurser sker. Ytterligare medel föreslås för forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning. En försöksverksamhet med anknytning till näringslivet införs. Jämförelser med vad den socialdemokratiska regeringen satsade på forskning är svåra att göra, men det står helt klart att den nya regeringens satsning på forskning innebär betydande förstärkningar. En helt annan sak är att det hade varit önskvärt att kunna anvisa ännu större resurser till forskning, men det har budgetläget inte tillåtit. I fjol satsade regeringen kraftigt på forskningsråden. I år är det framför allt universiteten och deras basresurser och en fortsatt upprustning av forskningsrådens verksamhet som har stått i centrum. I debatten fann Georg Andersson det förvånande att jag inte tänkt på Skellefteå när jag föreslog att 500000 kr. skulle anvisas till insatser på träforskningens område. Jag vill gärna säga med anledning av det att för mig har det väsentliga varit att kunna få fram medel till träforskning. Det var därvid naturligt att föreslå att tekniska högskolan i Stockholm får planera för denna forskning, som jag hoppas skall kunna byggas ut under kommande år. Den lokaliseringsfråga som Georg Andersson berörde får nu riksdagens utbildningsutskott ta ställning till.

Herr talman! Jag vill tacka Jan-Erik Wikström för att han berörde frågan om träforskningen. Jag hoppas att hans kommentarer här var något av en öppning när det gäller fördelning av dessa medel, så att även Luleå högskola kan komma med, och att detta kan beaktas i skrivningarna i utbildningsutskottet. Får jag också uttrycka min tillfredsställelse över att Jan-Erik Wikström här redovisat sin syn på den fortsatta behandlingen av frågan om en nordisk TV satellit. Jag vill i anledning av den redovisningen göra några korta kommentarer. Först vill jag påpeka att Leif Andersson endast i början av arbetet ledde den arbetsgrupp som utredde frågan. Han byttes naturligen ut när den borgerliga regeringen tillträdde. I hans ställe ingick den nye statssekreteraren Bert Levin som framträdde som en livlig förespråkare för projektet, och det är Levin som undertecknat slutrapporten. Jan-Erik Wikströms anförande präglades av en positiv syn på frågan om nordisk TV-satellit, men jag tycker det är påtagligt att hans entusiasm dämpats under det senaste halvåret, och jag noterar det med tillfredsställelse. Han har uppenbarligen tagit intryck av den kraftigt negativa remissopinionen. Det är nu enligt min uppfattning angeläget att det fortsatta utredningsarbete som uppenbarligen kommer till stånd sker förutsättningslöst. Det får inte bli så att det tekniska förberedelsearbetet drivs vidare så att projektet i slutomgången förvandlas till en industripolitisk fråga. I det fortsatta utredningsarbetet måste frågor om programpolitik, kulturpolitik, programkoordinering, inköpspolitik och upphovsrätt behandlas. Projektet måste ses i relation till behov av andra åtgärder på massmediaområdet. Även alternativa åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet på kulturområdet bör enligt min mening belysas. Jag vill slutligen med tillfredsställelse också notera att oppositionen i riksdagen, arbetsmarknadens parter, kulturarbetarna och representanter för pressen bereds möjlighet att delta i det fortsatta utredningsarbetet.